Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Industriministern tecknar en bakgrund till den fråga jag ställt. Men själva frågan är obesvarad, och jag upprepar den: Vill industriministern medverka Jag framförde i mitt tidigare anförande här, när det gällde sysselsättningen i Bollnäs, ett tack till industridepartementet för dess energiska arbete i fråga om sysselsättningen i Bollnäs. När det gäller kättingfabriken i Ljusne är det hittills en annan intressent som är involverad — SSAB. Uppenbarligen är de inte lika skickliga som industridepartementets företrädare. Jag måste tillstå att industriministerns framförda synpunkter är oroväckande. För det första: Varför talar industriministern om Ljusne och Ramnäs som om det redan vore ett och samma företag? Är det uttryck för en profetisk förmåga eller har man i de högre maktsfärerna redan beslutat om ett samgående mellan Ljusne och Ramnäs? Jag hävdar, för det andra, att industriministern lämnar uppgifter som inte stämmer med de verkliga förhållandena. Jag känner industriministerns redlighet tillräckligt väl för att förstå att det här handlar om att industriministern har fått felaktig information. Det framgår också av svaret, där det står: ”Från SSAB Svenskt Stål AB har jag erfarit följande.” Industriministern säger att kapacitetsutnyttjandet hos Ljusne och Ramnäs är 40 20. Det är fel. Kapacitetsutnyttjandet hos Ljusne Kätting kan beräknas till 100 26. Varför tala om att Ljusne-Ramnäs sålde 18 000 ton 1979? Varför inte säga att Ljusne Kätting sålde 14 000 av dessa 18 000 ton, medan Ramnäs stod för resten, dvs. knappt 4 000 ton? Det är i den här utredningen ett manipulerande med siffror som är otillständigt. Facket i Ljusne har kritiserat utredningen, och tydligen har SSAB också insett felaktigheterna i sin skrivbordsprodukt, eftersom man varit beredd till en omarbetning och komplettering. Förhållandet är ju det att Ljusne Kätting är världens största ankarkättingtillverkare. Branschen har haft problem under de senaste tre åren, men Ljusne Kätting har klarat sig fram till 1979, medan Ramnäs har haft förluster sedan 1976. Ljusne Kätting har alltså klarat sig bäst. Man har nu en god orderingång och full beläggning för hela 1980. Man arbetar i treskift, har en bra maskinpark, är flexibel och kan gå in i snabba, lönsamma objekt — det är en stor del av styrkan hos företaget. Ljusne Kätting exporterar, som Bertil Måbrink sade, 9090 av sin produktion. Hur många företag, industriministern, har vi i Sverige som gör det? Det betyder över 40 milj.kr. Ett sådant företag kan vi inte underkänna. För Ljusne samhälle är kättingfabriken dess flaggskepp, som man brukar säga. Den är av avgörande betydelse för sysselsättningen i Ljusne och över huvud taget för Ljusnes fortsatta existens och välstånd. Branschen behöver struktureras. Det skulle enligt utredningen innebära bättre utnyttjande av produktionsapparaten. Mer än 100 procents kapacitetsutnyttjande går det dock inte att åstadkomma, men det är möjligt att andra fördelar kan vinnas. Jag är övertygad om att industriministern — sedan väl alla fakta kommit 151 fram i målet — delar min uppfattning att det företag som skall läggas ner under inga förhållanden kan vara Ljusne Kätting. Det finns inte någon som helst motivering för att lägga ner ett bra företag med bra personal och bra teknik och som tillför samhället exportinkomster. Om Ljusne Kätting läggs ner, då är det en stor orättfärdighet mot de 120 man som är anställda där. Hur skall man kunna skapa arbetsvilja och framtidstro, om inte ens goda företag har något existensberättigande? Och om företaget läggs ner måste det vara andra krafter som är med i bilden — då är Ljusne Kätting en bricka i ett högre spel. Men man får icke behandla människor och deras arbete och trygghet som brickor i höga spel om kapital och vinster. Frågan om nedläggning av Ljusne Kätting har också mycket vidare konsekvenser. Det är inte bara det — vilket i och för sig är en katastrof — att man friställer folk i Ljusne, och det är inte heller bara det att detta rent psykologiskt får negativa verkningar på företagarandan över huvud taget i vårt land. Det är också så att om ledningen för SSAB skulle lägga ner Ljusne Kätting, så har SSAB därmed visat en sådan brist på företagskunnande och omdöme att jag inte begriper hur SSAB över huvud taget skall kunna klara de stora uppgifter som företaget är satt att sköta. Detta inger verkligen oro för framtiden. Vad som i det här läget är viktigt och kanske viktigare än någonting annat är att industriministern får information som bygger på verkliga fakta. Jag skulle önska att någon från facket vid Ljusne Kätting fick möjlighet att tala med industriministern och lägga fram fakta i målet. Jag hoppas och tror att industriministern ställer upp på det. Från fackets sida är man beredd till det. Men först och främst behövs nu alltså information som bygger på verkliga fakta i målet. Om bara industriministern får ta del av dessa fakta hyser jag gott hopp om att också industriministern skall inse att det är just vid Ljusne Kätting som verksamheten måste få fortgå.

Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på de allmänna sysselsättningsproblemen i Söderhamns kommun. Det tycker jag Bertil Måbrink tidigare på ett alldeles utmärkt sätt har illustrerat. Industriministern och jag har tidigare diskuterat frågan här i kammaren, närmare bestämt den 29 november förra året, då de här fusionsplanerna blev kända. Men då ville industriministern inte gripa in i det utredningsarbete som man redan hade startat. Han ville först avvakta resultatet av detta för att först därefter, som han sade, ta ställning, något som jag vid det tillfället beklagade. Det visar sig nu att mina farhågor har besannats. Jag framhöll vid det tillfället också att det måste vara lättare att påverka utvecklingen före än efter det att ett utredningsresultat föreligger. När vi från kommunens sida den 6 februari uppvaktade industriministern i den här frågan hade utredningen just överlämnats till honom. Han hade således inte hunnit, som han sade, ta del av den. Mot den bakgrunden var herr Åsling inte heller då beredd att ge uttryck för någon viss uppfattning. Nr 97 Nu har herr Åsling haft mer än tre veckor på sig att analysera Fredagen den utredningsresultatet. Därför hade man naturligtvis kunnat vänta sig att herr 29 februari 1980 Åsling i dag åtminstone skulle ha kunnat deklarera en uppfattning i frågan. Men tyvärr är så inte fallet, vilket givetvis är att beklaga. Om verksamheten Jag kan inte underlåta att säga att jag tycker att svaret på något sätt andas vid Ljusne Kätting en uppgivenhet och en skrämmande låtgåmentalitet. Til syvende og sidst är AB det ju människor samt människors trygghet och människors framtid det gäller. Jag trodde i mitt stilla sinne att herr Åsling hade intresse för en riktig struktur på kättingtillverkningen i det här landet. Men för det fordras givetvis att man från departementets sida aktivt engagerar sig i strukturfrågorna. Nu skall man tydligen överlåta den delen åt företagen själva — och inte nog med det: nu skall de anställda också helt ställas utanför. De skall inte ha några som helst möjligheter att kunna påverka situationen. Det framgår också av svaret. Industriministern säger nämligen: ”Om strukturella åtgärder måste vidtas, ankommer det på företagsledningen att på bästa sätt genomföra dessa.” Vart tar de anställda vägen? Vart tar de anställdas kunnande och insikter i sådana här frågor vägen? Skall sådant inte värderas ett enda dugg i det här avseendet? Skall enbart företagsledningens sätt att agera vara avgörande? Vad man där säger är tydligen kungsord i sådana här fall. Nej, herr Åsling, denna fråga är alldeles för allvarlig för att få en sådan här behandling. Det är kättingtillverkningens framtid det gäller. Hade herr Åsling besvärat sig med att studera utredningen, så hade han säkert ifrågasatt många av de slutsatser som den kommit fram till. En sak är fullständigt klar. Genomförs ett samgående mellan Ljusne Kätting och Ramnäs på det sätt som den här utredningen föreslår, då får det katastrofala följder, inte bara för sysselsättningen i Ljusne utan för hela den svenska kättingtillverkningen. Detta grundar jag på följande fakta. Följer man utvecklingen från 1976 fram till nu, så visar det sig att när Ramnäs installerade nya maskiner och gick över till en ny produktionsmetod, minskade dess marknadsandel successivt — från 14 000 ton 1976 till 3 800 ton 1979. På samma sätt har det gått med lönsamheten — från en liten vinst på 0,7 milj.kr. 1976 till en förlust på närmare 6 milj.kr. 1979. Ser vi på Ljusne, finner vi att man där lyckats med konststycket att erövra 20 20 av världsmarknaden. Trots lågkonjunktur och en sviktande marknad har man hållit produktionen uppe. Man har också nära nog konstant haft en årsproduktion på ca 15 000 ton mellan 1976 och 1979. Man har även visat lönsamhet under hela 1970-talet med undantag för 1979, då man redovisar en mindre förlust. Dessutom har man, som tidigare nämnts, en orderstock som tryggar hela 1980 års produktion. Eftersom 90 76 går på export — det har också tidigare nämnts — måste det vara av värde att man tryggar den svenska kättingtillverkningens framtid. Det är ju exportinkomster vi behöver till vårt land i dag. Om vi ytterligare granskar svaret — som egentligen inte är något svar — finner vi att kapacitetsutnyttjandet i och för sig är bestickande: ”Kapacitets 153 utnyttjandet uppgår till ca 50 96 hos konkurrenterna och hos Ljusne-Ramnäs till ca 40 20. Mot denna bakgrund förs MBL-förhandlingar om ett samgående.” För den oinitierade kan det se ut som om kapacitetsutnyttjandet inom den svenska kättingtillverkningen är väldigt lågt i förhållande till vad man uppnår iutlandet. Men i realiteten är det ju precis tvärtom. Buntar man ihop Ljusne och Ramnäs kommer man ned till 40 96, men särar man på dessa företag får man helt andra siffror. Då visar det sig att Ljusnes kapacitetsutnyttjande i stället genomgående varit väsentligt högre än de största konkurrenternas. Ljusne hade ett kapacitetsutnyttjande — med tillgänglig kapacitet — på närmare 100 26. Hamanaka i Japan låg på 40 Jo, Vicinay i Spanien låg på 50 20, övriga på mellan 40 och 50 26, medan Ramnäs låg på endast 20-25 4. Ljusnes nuvarande världsmarknadsandel är 17 90. Ljusne är alltså i dag den största världsmarknadsleverantören. På andra plats kommer japanska Hamanaka med 12 26, medan fabriken i Spanien har 9 20 och Ramnäs 5». Ljusne har varit och är inom aktuella sortiment störst i världen, har det bästa kapacitetsutnyttjandet och är med stor sannolikhet det företag inom branschen som haft den bästa lönsamheten. F. n. är Ljusne det enda företag som kör i tre skift fem dagar i veckan. Mycket av svårigheterna i Ramnäs beror på att man har en produktionsmetod, med krav på långa serier, som inte är anpassad till den marknad som råder i dag och inom överskådlig framtid. Marknaden präglas i dag av korta serier och krav på snabba omställningsmöjligheter i tillverkningsprocessen. Medan omställningstiden är 2 timmar i Ljusne, så är den 8 timmar i Ramnäs, och det finns de som hävdar att den är hela 16 timmar. Nu skall man enligt utredningen klara ett samgående och på sikt få total lönsamhet genom att minska ner produktionen till nära 5 000 ton i Ljusne och öka till närmare 15 000 ton i Ramnäs. Man skall med andra ord föra över produktion från den lönsamma delen till den olönsamma. Det vore i stället naturligt att göra tvärtom. Det är obegripligt att det företag som går bra skall slaktas, samtidigt som man skall satsa på det företag som misslyckats. Trots att fabriken i Ljusne varit den enda enhet inom SSAB som inte gått med förlust har man bestämt sig för att den fabriken skall slaktas först. I stället för att ställa upp för sina anställda har man på detta sätt inordnat sig i privatägda Bulten-Kanthals intressesfär. Och det måste vara som tidigare talare sagt: Här ligger en hund begraven! Det är mot denna bakgrund, herr talman, som jag vill påstå att man äventyrar hela den svenska kättingtillverkningen genom ett sådant här agerande. Det är också här industriministerns ansvar kommer in. Det är ett halvstatligt bolag som på detta sätt äventyrar sysselsättningen för 160 personer, varav 120 har sin utkomst på en ort där inga andra jobb står att få. Därför tycker jag att det är ett berättigat krav att industriministern, som ändå har det yttersta ansvaret, inte stillatigande åser en sådan här utveckling utan verkligen greppar tag i detta, så att frågan om strukturen på kättingtillverk Nr 97 ningen får en riktig lösning. Jag kan upplysa herr Åsling om att de MBL-förhandlingar som förs har resulterat i att man är överens om att se över väsentliga delar i den här utredningen. Personligen är jag övertygad om att detta kommer att leda till : AS Om verksamheten helt andra slutsatser än de som nu föreligger. Det är då viktigt att vid Ljusne Kätting företagsledningen är lyhörd för detta, är beredd att ändra ståndpunkt och så AB att säga lägga prestigen åt sidan.

Blir det inte en tillfredsställande lösning är risken stor att vi om några år inte har någon kättingtillverkning i detta land.
Herr talman! Får jag först rent principiellt säga att min uppfattning är att SSAB hari en situation som den nu rådande att ta ansvaret för de anställda i Ljusne på samma sätt som man har tagit ansvaret för anställda på andra riskplatser. Det bör vara vägledande för de dispositioner man gör och för den fortsatta planeringen. När herrar Måbrink och Östrand och fru Jonäng beskyller mig för att inte svara på de ställda frågorna vill jag säga att svaret beror möjligen litet grand på vilka frågor man ställer. Vi har ju upplevt den situationen gång efter annan här i kammaren att frågor ställs som egentligen hör hemma vid ett styrelsebord, frågor som angår företagens löpande drift och dispositioner och som alltså inte är möjliga att diskutera i kammaren. Det kan också ur konstitutionell synpunkt vara mycket diskutabelt om man över huvud taget skall ta upp frågorna till en närmare diskussion i riksdagen. Därför måste med nödvändighet mina svar bli rätt generella och inriktade på att jag inte skall inskrida i styrelsens ställe eller föregripa de MBL-förhandlingar som pågår. Olle Östrand har ju också mycket riktigt påpekat att MBL förhandlingarna, i det läge de nu befinner sig, har klarat ut en del av de problem som uppenbart föreligger. Jag vill också till Gunnel Jonäng säga, att jag självfallet inte skriver under på utredningen. Jag har refererat det utredningsmaterial som har ställts till mitt förfogande. Finns det felaktigheter i detta utgår jag ifrån att de felaktigheterna rättas till i den fortsatta beslutsprocessen och i förhandlingarna. Det angelägna är emellertid att MBL-förhandlingarna får ha sin gång, att styrelsen i SSAB och företagsledningen uppfyller den målsättning för företaget som riksdagen har uppställt och gör detta på ett ansvarsmedvetet sätt. Ingen av mina meddebattörer har här egentligen talat om vad som är anledningen till de inledda diskussionerna, nämligen att marknadsbilden för kätting radikalt har förändrats. Det är självklart att jag som industriminister har att se till hela den svenska industrin, alltså båda de svenska företagen i detta sammanhang, och inte helt kan isolera vad som händer i Ramnäs från 155 de dispositioner som vi har att ta. I mitt svar, fru Jonäng, talade jag om Ljusne-Ramnäs därför att det är den svenska kättingindustrin. Jag gjorde det inte i någon strävan att föregripa någon eventuell utveckling mot samordning. Olle Östrand vill göra gällande att mitt svar var passivt för att inte säga uppgivet. Det var det inte alls. Jag konstaterar de fakta som föreligger — att MBL-förhandlingar pågår. Jag vill med skärpa understryka att ansvaret för SSAB:s agerande i detta sammanhang framför allt är styrelsens. Och i styrelsen för SSAB ingår också representanter för de anställdas organisationer. Det är självklart att ett beslut i den här frågan inte kan tas av SSAB-ledningen utan att styrelsen har godkänt det. Vi måste utgå ifrån att direkt ansvariga fora känner det ansvar för de anställda i Ljusne som vi har rätt att fordra av alla företag.

Herr talman! Ja, inte blir man klokare av det andra inlägget från Nils Åsling. Han kryper bakom en massa formaliteter så fort som det gäller klara, koncisa frågeställningar. Då säger han: Av formella skäl kan jag inte svara på det, utan jag föredrar att svara på något annat i stället. Vad är det för trams! Vi får ständigt höra sådana resonemang från Nils Åsling. Här föreligger klara frågeställningar — tre talare har lagt fram dokumentation om det verkliga förhållandet. Nils Åsling, landets industriminister, vägrar ändå att diskutera läget. Nils Åsling kan inte av formella skäl vara förhindrad att svara på de framställda frågorna. Vad det handlar om — det har ju samtliga tre talare här klart sagt ut — är tydligen en uppgörelse med en finansfamilj om att man skall rädda dess fel och misstag i Ramnäs. Det är tydligt att detta gjordes upp i samband med affären Tibnor. Därför skall man offra en hel kommun. De anställda och deras familjer är ointressanta, bara finansfamiljen Söderberg blir tillfredsställd. Det måste ju vara därför Nils Åsling inte vill diskutera det här. Nu säger Nils Åsling att SSAB självfallet skall ta sitt ansvar. Ja visst, men säg då rent ut att det ansvar som detta företag skall ta är att se till, att produktionen vid Ljusne Kätting inte minskas ner för att tillfredsställa Ramnäs utan bibehålls! Det måste vara det ansvaret SSAB skall ta och ingenting annat. Ta också avstånd ifrån den här utredningen! Nils Åsling har använt den för att ge ett interpellationssvar, och då måste han väl också ha läst den. Han kan alltså se att det vimlar av osakligheter i den och att den helt är gjord efter ett speciellt mönster, nämligen så att man skall kunna genomföra den här åtgärden. Det är en upprörande produkt som SSAB har presenterat. Sedan kryper Nils Åsling bakom argumentet att marknadsbilden för kätting har försämrats radikalt. Det är väl att ta i litet grand! Det har varit en nedgång på den internationella marknaden, men enligt de uppgifter jag har fått börjar det svänga nu igen, och trots nedgången har Ljusne Kätting i stort kunna behålla sina marknader. Det säger väl någonting annat än vad Nils Åsling nu försöker påstå.

Nr 97 Herr talman! Olle Östrand beklagar att industriministern inte har tagit Fredagen den ställning i den här frågan, men jag är faktiskt glad över det. Det hade ju inte 29 februari 1980 varit så bra, om industriministern hade tagit ställning på ett så felaktigt material som den föreliggande utredningen. När nu den här utredningen, Om verksamheten som jag sade i mitt förra anförande, är föremål för omarbetning och vid Ljusne Kätting komplettering och SSAB alltså av allt att döma har insett att det finns AB felaktigheter i den, är det väl viktigt att industriministern kan ta ställning utifrån de nya fakta som kommer fram. Nu säger industriministern att SSAB har att ta ansvar för de anställda, men det är egentligen inte mycken tröst att komma med. Det förefaller ju som om SSAB här av någon helt oförklarlig anledning håller på att fullständigt tappa huvudet. Industriministern försäkrade i en interpellationsdebatt i vintras att han var beredd att diskutera den här frågan i kammaren, och det är nödvändigt att vi får göra det. Vi kan inte som riksdagsmän stillatigande acceptera hur ett halvstatligt företag gör misstag som är förödande både för en ort och dess sysselsättning och, som jag ser det, för hela den bransch det är fråga om. Industriministern säger att marknadsbilden har ändrats. Ja, den har det, men desto större anledning är det då att se till, att svensk industri kan behålla sin andel på världsmarknaden i detta förändrade läge. Om man har ett intresse av att bevara kättingverksamheten, kan man inte lägga ned den enhet som är progressiv och som genom sin flexibilitet bäst passar in i det marknadsläge som råder. Industriministern har ju att ta också regionalpolitiska hänsyn, och det måste finnas med i bilden, när han skall göra den slutliga bedömningen. I Ramnäs är det en liten grupp inom denna stora industri som arbetar just med kättingtillverkning — ungefär 25 man. Det är egentligen inte mer än vad som motsvarar den naturliga avgången under ett år. När man skall bedöma vilken enhet man skall satsa på måste man verkligen ta hänsyn till hur de olika företagen har klarat sin uppgift. Då är det ställt utom allt tvivel att det är Ljusne Kätting som har varit den framgångsrika tillverkaren av kätting här i landet. Jag tycker det är viktigt att facket får redovisa fakta för industriministern. Jag frågade tidigare om industriministern är beredd att ställa upp på det, och jag upprepar den frågan.
Herr talman! Vad jag kritiserade industriministern för, fru Jonäng, vur hans fullständiga ointresse att över huvud taget sätta sig in i utredningens arbete och det resultat som den kommit fram till. Vi har alla tre, Bertil Måbrink, Gunnel Jonäng och jag, från denna talarstol kritiserat utredningens resultat. Jag är fullständigt övertygad om att Nils Åslings svar hade sett annorlunda ut om han hade satt sig in i utredningsarbetet. Det är därför som jag har sagt att kravet på något sätt andas uppgivenhet och stor passivitet. 157 Det är märkligt att det skall ankomma på företagsledningen att på bästa sätt genomföra strukturella åtgärder inom kättingtillverkningen i Sverige. Nils Åsling har ju i alla fall visat intresse för de strukturella förändringar som erfordras inom skogsnäringen. Som industriminister måste han väl ha ett lika stort intresse för strukturen inom denna bransch som inom andra branscher. SSAB skall naturligtvis ta ansvar för sina anställda — det är vi helt överens om. Men det är lika naturligt att det ansvariga statsrådet skall ta det regionalpolitiska och det näringspolitiska ansvaret. Eftersom marknadsbilden har förändrats inom kättingtillverkningen — den är dock nu på väg uppåt — är det ännu viktigare att strukturen på den svenska kättingtillverkningen blir sådan att produkten i framtiden blir lika konkurrenskraftig på världsmarknaden som den är i dag. Då måste det, som jag ser det, vara fullständigt fel att skrota ner en fabrik som är världsledande på området och som har varit konkurrenskraftig och gått bra under hela 1970-talet. Samtidigt ligger den här fabriken på en ort som har det svårt ur sysselsättningssynpunkt. Mot den bakgrunden vill jag vädja till industriministern att ta tag i den här frågan och se till att den får en riktig lösning. Därmed — det är jag övertygad om — kommer man också att trygga jobben för de anställda i Ljusne.
Herr talman! Får jag på den direkta frågan från Gunnel Jonäng säga att facket självklart är välkommet till industridepartementet. Vi är öppna för att höra dess redovisning av situationen och fortsätta dialogen. Visst är jag beredd, Olle Östrand, att aktivt medverka till att lösa strukturfrågor, även i den här branschen. Men det får ske efter samma spelregler som gäller för andra branscher och företag, dvs. företagen måste först själva ange förutsättningarna i sitt utredningsoch förhandlingsarbete. Därefter får man överväga om det finns ett samhällsintresse utöver det som ligger i företagens dispositioner att bevaka. Bertil Måbrink beskyllde mig för att i mitt svar krypa bakom formaliteter. Det är inte alls så. Jag har i stället försökt förklara några enkla och elementära sammanhang i den här affären. Ändå kräver Bertil Måbrink att jag skall inskrida med pekpinnar och diktat. Han uppmanar mig alltså att bedriva det ministerstyre som gång efter annan i övrigt brukar bannlysas från denna talarstol. Den här frågan har inte utretts fullständigt. MBL-förhandlingarna exempelvis har ännu inte avslutats. Frågan har inte föranlett något beslut i SSAB:s styrelse, där anställda är representerade för att bevaka sina kamraters intressen. Ändå begär Bertil Måbrink att det ansvariga statsrådet skall gå in i en pågående process och ange hur saker och ting skall organiseras och genomföras. Det är orimligt. Jag frågar mig hur naiv och omedveten om primära konstitutionella regler en riksdagsman egentligen får vara. Jag är ganska upprörd över det sätt på vilket Bertil Måbrink för den här debatten.

Herr talman! Hur naiva och intetsägande svar får en industriminister egentligen ge gång efter annan, när vi försöker diskutera konkreta, principiella frågor? Jag har ställt två frågor till Nils Åsling, av vilka den första lyder: Vad tänker Nils Åsling göra för att förhindra att heleller halvstatliga företag betalar privatkapitalistiska företags felinvesteringar? Det kan inte finnas några formella hinder för att ge ett svar på den frågan. Den andra frågan lyder: Är Nils Åsling beredd att medverka till att vid ett eventuellt samgående/samarbete mellan Ljusne Kätting och Bulten-Kanthal i Ramnäs bibehålla nuvarande produktionsvolym i Ljusne? Det kan inte heller finnas några formella hinder för Nils Åsling att svara också på den frågan. Dessutom har tre talare i dag redogjort för det faktiska läget. Det gör att man kan kräva att få något konkret förslag från Nils Åsling. Man skall inte än en gång behöva uppleva att Nils Åsling kryper bakom formaliteter och SSAB.

Herr talman!

Interpellanten och jag är överens om att näringspolitiken ställts inför svåra uppgifter under senare år. Åtskilliga företag, branscher och landsdelar har drabbats hårt av strukturproblem. Det har därför varit en självklarhet för både den nuvarande och den förra trepartiregeringen att medverka till att enskilda företags och branschers strukturomvandling sker i socialt acceptabla former. Samhällets medverkan har härvidlag alltid syftat till att lägga en grund för en framtida konkurrenskraftig industri. En industripolitik kan aldrig ha till inriktning att konservera en omodern industristruktur. Interpellanten menar att den långsiktiga näringspolitiska planeringen är otillräcklig både hos företagen och hos samhället. Jag instämmer så till vida i interpellantens påstående, att det varit önskvärt att samhällets framförhållning hade varit betydligt bättre i mitten på 1970-talet, då en rad företagsoch branschkriser kunde skönjas. När dåvarande trepartiregeringen tillträdde år 1976 fanns varken beredskap eller framförhållning för att klara 1970-talets strukturkriser. Med tanke på socialdemokratiska regeringars uttalade stora ambition att bygga upp just en sådan framförhållning, är det ytterligt anmärkningsvärt att den dåvarande socialdemokratiska regeringen inte förutsåg teko-, varvs-, ståloch skogskriserna. I så fall hade åtgärder kunnat sättas in tidigare. Jag kan bara konstatera att det uppenbarligen är så, att den planeringsmodell som interpellanten förordar inte ens av de socialdemokratiska regeringarna bedömts tillräckligt verkningsfull och realistisk för att genomföras. Goda möjligheter har annars funnits att tidigare praktiskt pröva planeringsmodellen, som ju inte på något sätt är ny. Som jag nämnde inledningsvis måste samhället vara berett att medverka i näringslivets strukturomvandling. Det är viktigt att en sådan omvandling sker i socialt acceptabla former och med en förbättrad regional balans som mål. En grund måste läggas för en framtida konkurrenskraftig svensk industri. Detta kan ske på ett smidigt och effektivt sätt utan att därmed hela näringslivet behöver bindas vid en central planering. En sådan planering skapar endast en stelhet och en byråkrati, som verkar hämmande på näringslivets förnyelse och initiativkraft. Olika former har prövats för samråd mellan samhället, branscher och de anställdas organisationer kring industripolitikens utformning såväl inom enskilda industrisektorer som på ett mera generellt plan. Underlag för näringspolitikens inriktning under 1980-talet har tagits fram av berörda myndigheter och i särskild ordning. Lika väl finns det anledning att se närmare på hur beredskapen och informationsunderlaget för samhällets delaktighet i industrins strukturomvandling skall kunna förbättras. Tre utredningar arbetar f.n. med dessa frågor, nämligen DIS-utredningen , industristödsutredningen och utredningen om den långsiktiga industripolitikens informationsunderlag . Samtliga tre utredningar kommer att avslutas under innevarande år. Interpellanten påstår att forskningsoch utvecklingsarbetet i företagen stagnerar och t.o.m. minskar. Detta är inte riktigt. Tvärtom är det så att FoU-verksamheten ökat i företagen under 1970-talet. Enligt statistiska centralbyrån, vars uppgifter redovisas i forskningsskattekommitténs betänkande Stimulans av forskning och utveckling, har företagens egen satsning på FoU snarare kraftigt ökat under senare år. År 1973 satsade företagen 2 100 milj.kr. på FOU. Motsvarande belopp var år 1979 4 900 milj.kr., dvs. drygt en fördubbling på sex år. Även räknat i antal årsarbeten har företagens FoU-verksamhet ökat. Trots detta kan det finnas skäl att ytterligare stimulera företagens eget forskningsoch utvecklingsarbete. Styrelsen för teknisk utveckling föreslås därför i årets budgetproposition få förstärkta resurser. Industrifonden har påbörjat sitt arbete med att stödja kommersiellt lovande men riskfyllda projekt inom industrin. Ytterligare stimulansåtgärder föreslås i forskningsskattekommitténs betänkande. Förslaget remissbehandlas f. n. I fråga om löntagarnas roll delar jag interpellantens uppfattning att löntagarnas kunskaper, erfarenheter och engagemang utgör en stor tillgång för företagen. Däremot har jag svårt att generellt instämma i att denna tillgång utnyttjas dåligt, vilket interpellanten gör gällande. Det är uppenbart att det svenska välståndet har kunnat byggas upp inte minst tack vare löntagarnas kunskaper, erfarenheter och engagemang. Jag vill också erinra om att regeringen har ambitionen att sänka marginalskatterna, för att ytterligare stimulera och belöna extra insatser från löntagarnas sida. Dessutom finns det anledning att också förstärka löntagarnas delaktighet i och ansvar för näringslivets kapitalbildning. Denna fråga behandlas f. n. av löntagarfondsutredningen , som väntas avge ett betänkande före årsskiftet. Ytterligare några åtgärder som nu är aktuella kan nämnas. I proposition 1979/80:101 med förslag till tilläggsbudget II för innevarande budgetår har regeringen föreslagit riktlinjer för stöd till sådant utvecklingsarbete som initieras av de anställda i företagen. Syftet med riktlinjerna är att öka de anställdas engagemang i produktutvecklingsarbetet och bättre ta till vara deras kunskaper. När det gäller företagens kapitalförsörjning hävdar interpellanten vidare att det skett en kraftig minskning av industriinvesteringarna under de senaste tre åren. Det är emellertid snarast så att en kraftig minskning skedde under åren 1977 och 1978. En återhämtning och ökning skedde år 1979. Även för år 1980 räknar regeringen med en betydande investeringsökning för den svenska industrin. För att investeringsaktiviteten inom svensk industri skall kunna förstärkas ytterligare är det av vikt att företagens lönsamhet förbättras. Genom att avvisa förslag från den socialdemokratiska oppositionen om höjning av arbetsgivaravgiften och införande av den s.k. promsen har regeringen bidragit till att värna om företagens lönsamhet. Även resultatet av avtalsrörelsen blir här av central betydelse. Interpellanten anser att det inför framtiden ställs mycket stora krav på riskvilligt kapital och att detta kapitalbehov på sikt endast kan tryggas genom samhällets och löntagarnas medverkan. Vad avser löntagarnas medverkan har jag i olika sammanhang uttalat mig för att former måste finnas för löntagarnas medverkan i och ansvar för näringslivets kapitalförsörjning. Som jag nyss nämnde kan vi räkna med att löntagarfondsutredningen avger ett betänkande kring dessa frågor före årsskiftet. Vad gäller frågan om riskvilligt kapital är problemet f. n. inte bristen på kapital utan snarare bristen på lönsamma projekt. En starkt tillbakahållande faktor på företagens förmåga att ta risker är den låga soliditeten. Under 1970-talet har soliditeten sjunkit från 35 96 till 25 96, vilket givetvis minskar företagens riskbenägenhet. För att soliditeten skall kunna förstärkas måste, som jag tidigare nämnde, företagens lönsamhet förbättras. Emellertid måste även företagens möjligheter att få tillskott på riskvilligt kapital öka på sikt. Bl. a. därför är det viktigt att aktiesparandet ökar. Regeringen har därför föreslagit i budgetpropositionen att sparande i aktier i skattefondssparsystemet skall stärkas i förhållande till banksparandet. Vidare har kapitalvinstkommittén fått i uppdrag att utreda en lindring av dubbelbeskattningen av aktier. Det är en tekniskt komplicerad fråga, och utredningen beräknas ta mellan ett och två år. Kommittén skall därför redan i år framlägga ett förslag till provisoriska lättnader, som regeringen räknar med att kunna förelägga riksdagen i höst med sikte på att de skall kunna gälla från årsskiftet 1980/1981.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation om industripolitiken och dess villkor. Denna vecka har vi behandlat tre interpellationer som jag har ställt för att söka vinna klarhet om den borgerliga trepartiregeringens näringspolitik. Jag har frågat statsministern om satsningarna på forskning på utveckling, på svensk industris framtid. Jag har frågat ekonomiministern om den katastrofala situationen när det gäller industrins investeringar. Och jag har ställt ett antal frågor till regeringens huvudansvariga statsråd för industrifrågor, industriminister Åsling. Frågan om vår näringspolitik blir alltmer central för Sverige och framtiden. Vi har upplevt svåra problem under de senaste åren. Företag som vi har räknat som stabila och guldkantade har slagits ut. Hela branscher har drabbats. Vår traditionella exportindustri har mött svår konkurrens. Människorna i alla delar av vårt land har känt oro och osäkerhet för jobbet, för tryggheten. Och kanske viktigast: Tron på framtiden sviktar. Jag har sagt i dessa tidigare interpellationsdebatter att det har brett ut sig en mörk pessimism över 1980-talet, och i dess släptåg har följt ett ras i investeringarna och en kortsiktig spekulationsekonomi. Det hela kan om det vill sig illa utvecklas till ett allvarligt hot mot samhällssolidariteten. Samtidigt vet vi att dessa problem inte hör hemma bara i 1970-talet. Även i framtiden kommer vi att möta svåra påfrestningar. Den internationella konkurrensen kommer att hårdna. Den nya tekniken, automationen, kommer att innebära stora förändringar också för vårt land. Och till det nya årtiondet tar vi därutöver med oss många av 1970-talet olösta problem. Det gäller investeringskrisen, olösta strukturproblem, planlösheten och mycket mer. Framtiden erbjuder inte bara problem utan också möjligheter. Men skall vi kunna utnyttja dessa möjligheter krävs en medveten och offensiv näringspolitik. Det har jag sagt i tidigare interpellationsdebatter den här veckan. Det vill jag upprepa också i dag. Det krävs en näringspolitik som sätter människan främst, en social näringspolitik, som vi har kallat den från socialdemokratiskt håll. Näringspolitiken, industripolitiken, får aldrig förvandlas till något abstrakt, till en känslolös diskussion om struktur, konkurrenskraft, investeringar och andra begrepp. Den får heller inte skiljas från de människor som lever och verkar i företagen, som ser sin trygghet, sina jobb, hotade. Och den får heller aldrig skiljas från den övriga politiken — för en sådan näringspolitik har förfelat sitt syfte, en sådan näringspolitik kan socialdemokratin inte acceptera. Därför blir, herr talman, mina två allmänna kommentarer till industriministerns svar på min interpellation följande: Industriministern berömmer sig av att den nuvarande och förra borgerliga trepartiregeringen medverkat till att strukturomvandlingen skett i socialt acceptabla former. Men kanske vi ändå, herr Åsling, bör tillägga att det var genom socialdemokratiska voteringsvinster i riksdagen som regeringen hindrades från att slänga ut tusentals människor i en hård arbetslöshet. Jag vill påminna om varvsbeslutet, teko, LKAB. Vi accepterar inte att löntagarna ensamma skall bära konsekvenserna av de nödvändiga strukturomvandlingarna. Samhället och företagen måste också ta sitt ansvar. Därför kan vi inte acceptera att man överlämnar åt företagen att ensamma styra och ställa och ha ansvaret för industripolitisk utveckling. Min andra kommentar till industriministerns svar blir, att jag tycker att svaret andas en brist på insikt om de problem som ligger framför oss. Nils G. Åsling talar om att problemen egentligen är små, ja, att de inte ens existerar. Han hänvisar till utredningar men avvisar samtidigt konkreta förslag som förts fram. Han talar om att utvecklingen går åt rätt håll och att han har läget under kontroll. Men just denna, som jag vill kalla det, självgodhet är totalt frikopplad från alla förslag till åtgärder — och det visar möjligen att den borgerliga trepartiregeringen på något sätt flyr undan de mycket svåra problem som vårt land kommer att stå inför på industripolitikens område. Detta har också kännetecknat de övriga två regeringsrepresentanterna — statsministern och ekonomiministern — som jag har debatterat med den här veckan. Vårt läge är allvarligt. Det ställer stora krav på politikens alla områden, på näringspolitiken. Det är just utformningen av den som jag har velat disk.tera under den gångna veckan med olika företrädare för regeringen. Det har gällt satsningarna på forskning och utveckling. De är självklara förutsättningar för att vi skall kunna behålla vår ställning som framstående industriland. Det är forskningen och utvecklingen som skall ge oss framtidens konkurrenskraftiga produktion, framtidens trygga jobb. Behovet av teknisk förnyelse inom svensk industri är stort. Den ekonomiska stagnationen under senare år är därför ett allvarligt hot mot denna förnyelse. Enligt såväl statistiska centralbyrån, Ingenjörsvetenskapsakademin som Industriförbundet har satsningarna på forskning, både totalt och särskilt för teknisk vetenskap, under senare år stagnerat. Jag tycker kanske att det finns anledning att vara litet bekymrad över hur lätt industriministern tar på den allvarliga situationen när det gäller industrins forskningsoch utvecklingsverksamhet. Som grund för sin optimism redovisar han några siffror. Industrins utgifter för forskningsoch utvecklingsverksamhet har mer än fördubblats mellan 1973 och 1979, säger han. Men detta är en skönmålning, som i grunden är vilseledande. Jag undrar om inte industriministern blivit vilseledd när han skrivit sitt interpellationssvar. För det första är de uppgifter industriministern använde uttryckta i löpande priser — de är alltså uppblåsta av inflationen. För det andra ligger den stora ökningen på periodens två första år, dvs. 1974 och 1975. Jag skall inte koppla samman detta med att vi då i vårt land hade en socialdemokratisk regering — det finns vissa blad som reagerat mot en sådan koppling. Men likväl är det så att den största ökningen under den period som industriministern talar om förekommer just under 1974 och 1975. Mellan 1973 och 1975 ökade industrin sina forskningsutgifter mycket kraftigt, med över 45 96 — fortfarande i löpande priser. För det tredje är uppgiften för 1979 bara en prognos, som det finns anledning att sätta ett frågetecken för. Vi har obestridligen haft en utomordentligt svag investeringsverksamhet i industrin under de senaste åren, och företagen har i sådana lägen en tendens att skära hårt i utgifter som ger en osäker utdelning — och en utdelning först på lång sikt. Säkerligen har både industriministern och jag fått många bevis på detta från svenska företag. Vi menar att samhället måste ta sitt ansvar. Vi har lagt fram en rad förslag för att öka forskningsoch utvecklingsarbetet. Det har gällt bättre stöd och större resurser, särskilda utvecklingsbolag, omläggning av beskattningen, en nationell kraftsamling kring vissa stora projekt och mycket mera. Statsininisterns svar tidigare i veckan visade att den nuvarande regeringen ser mycket lätt på dessa frågor. Utan motivering åsidosätter regeringen riksdagens beslut genom att man underlåter att inrätta de särskilda utvecklingsbolag som riksdagen beställde. Jag förstår att Nils Åsling personligen kan känna sig bedrövad över det faktum att han inte för riksdagen fick lägga fram en redovisning för de utvecklingsbolag som han under oppositionstiden var med och träffade en överenskommelse med oss om. Nu bekräftar industriministern litet överraskande — jag vill säga det — denna bild av ointresse för framtidsfrågorna. Det är möjligt att han under debattens gång kommer att visa det intresset, och i så fall blir jag glad. Men i stället tycks industriministern vara nöjd med den verksamhet som i dag bedrivs i företagen. Han kan tänka sig vissa åtgärder, t.ex. utökade resurser till styrelsen för teknisk utveckling. Det tycker jag är bra, för därmed förverkligas ett gammalt socialdemokratiskt förslag. Men man vägrar i regeringen — och det är viktigt att hålla detta i minnet — att ta itu på allvar med dessa frågor. Man följer principen att överlåta dessa till företagen själva. Det är tydligen en viktig industriprincip för regeringen att så mycket som möjligt av den industriella utvecklingen och planeringen skall överlåtas till företagen själva. Men vi säger att samhället och löntagarna också måste släppas in i denna process. Det gäller vidare frågorna om industrins kapitalförsörjning och krisen i industriinvesteringarna. Sedan 1976 har vi upplevt ett katastrofalt ras i industriinvesteringarna. På två år gick de ned med över en tredjedel. 1979 låg de stilla på denna mycket låga nivå, och inför 1980 tycks läget vara oförändrat. Detta är kanske det allra största problemet i vår ekonomi i dag, ty det handlar om byggandet för framtiden. Gör vi inga investeringar i industrin i dag, har vi ingen produktion där i morgon och inga nya jobb där på 1980-talet. Så griper investeringskrisen in i de flesta svenskars vardag. Här har vi sagt: Detta är oacceptabelt. Vi måste få en kraftig höjning av industriinvesteringarna. Vi har därför lagt fram en rad konkreta förslag. Där finns — jag upprepar förslagen — avsättandet av en fjärdedel av företagens vinster direkt öronmärkta till investeringar, där finns inrättandet av vår strukturoch utvecklingsfond och där finns ökade möjligheter för den fjärde AP-fonden att stödja framtidsinriktade projekt, också i de små och medelstora företagen. När jag frågade ekonomiministern efter regeringens program föredrog han att rikta blicken bakåt, till 1960-talets glada dagar då framtidsbyggandet var högt. Han föredrog att rikta kritik mot socialdemokratin och fackföreningsrörelsen för att vi drev dessa frågor. Han föredrog att stå upp som en marknadsekonomins apostel och dogmatiskt hävda att bara vinsterna i företagen blir tillräckligt stora, så löser sig alla problem. Han föredrog allt detta framför att redovisa regeringens förslag. Och det framstår som naturligt när man i dag hör industriministern bekräfta regeringens tomhänthet. Investeringarna ökade 1979, säger industriministern nöjt. Även för 1980 räknar regeringen med betydande investeringsökningar. Jag måste medge att Nils G. Åsling har rätt. Investeringarna gick upp 1979. De gick, herr talman och ärade ledamöter av kammaren, upp med hela 1,9 90 — efter att ha rasat med nära 35 26 under de två föregående åren. Är det samma ”betydande” ökning industriministern räknar med 1980, kommer det att ta över 20 år innan investeringarna ligger på samma nivå som 1976. Dessutom är det så att regeringen som helhet uppenbarligen inte delar Nils G. Åslings bedömning. Industriministern och ekonomiministern har olika uppfattningar i denna viktiga fråga. Och detta redovisar de anmärkningsvärt öppet inför riksdagen. I denna för vårt land så viktiga fråga har de inte kunnat enas om samma skrivning — de svar jag fått denna vecka har varit olika. Detta gäller inte bara denna fråga, utan det gäller också frågan om riskvilligt kapital till företagen. Ekonomiministern var helt på det klara med de behov av riskvilligt kapital som finns. Men industriministern tycker däremot att det i dag inte finns behov av riskvilligt kapital. Och då frågar jag: Vem har rätt? Kan ni inte bestämma er i regeringen hur ni skall ha det beträffande investeringsprognosen och frågan om kapitalförsörjningen? Däremot tycks mani regeringen vara helt överens om att inga insatser behövs. Faktum är att regeringen inte har anvisat en enda åtgärd mot vårt kanske största näringspolitiska problem: investeringskrisen. Jag upprepade denna fråga gång på gång i min interpellationsdebatt med ekonomiministern utan att få något svar på den. Jag har ställt den frågan också till industriministern, och jag hoppas på ett svar: Vilka åtgärder ämnar regeringen föreslå för att vi skall komma till rätta med krisen när det gäller investeringarna? Nu hänvisar man trosvisst till företagens vinster. Höjs bara dessa, stiger investeringarna. Visst skall vi ha lönsamma företag, där vinsten verkligen placeras i ny produktion och skapar nya jobb. Men man kan inte förlita sig enbart på vinsterna. Jag hävdar att sambandet mellan vinster och investeringar inte är så enkelt. Vi har haft långa perioder med låga vinster och höga investeringar. Nu upplever vi motsatsen. I stället erfordras här en mångfald av åtgärder. Den här diskussionen gäller också regeringens näringspolitik i fråga om planering och löntagarnas ställning. De senaste årens erfarenheter visar att planeringen och framförhållningen hos såväl företagen som samhället har varit klart otillräckliga. Åtgärder har kommit för sent. En nödvändig samordning har saknats. Löntagarnas kunskaper, erfarenheter och engagemang har utnyttjats mycket litet. Här väljer industriministern i sitt svar att huvudsakligen ta avstånd från en övergripande central planering. En sådan skapar endast en stelhet och en byråkrati som verkar hämmande på näringslivets förnyelse och initiativkraft, säger han. Men då frågar jag industriministern: Vem har talat om en centralstyrning? Vem har talat om uppbyggandet av en krånglig byråkrati? Ja, inte har socialdemokraterna gjort det. Nu hävdar tidningen Arbetsgivaren av alla tidningar att det är industriministern själv som är ute och pratar om centralstyrning och krånglig byråkrati. Därför har industriministern tvingats gåinitidningen Arbetsgivaren och föra en debatt om vad han egentligen har menat när han talat om planering och styrning. Men den affären får ni klara ut er emellan. Vi däremot tar bestämt avstånd från kapitalismens planlöshet och kaos, för detta koncentrerar makten hos företagsledare och kapitalägare. Men vi tar lika bestämt avstånd från en centraliserad ekonomi av öststatsmodell. Ett sådant system leder till centralstyre, byråkrati och tröghet. Det överför makten till specialister, tekniker, ekonomer och centralbyråkrater. Vad arbetarrörelsen vill göra — och här är den fackliga och den politiska arbetarrörelsen helt ense — är att bygga upp en industripolitisk planering som vilar på samverkan mellan samhället, löntagarna och de anställda. Det skall vara ett samarbete där dessa tre parter bidrar med sina erfarenheter och med sin kompetens. Det handlar om en demokratisering av besluten i näringslivet. Det handlar om att ge människorna — löntagarna — en möjlighet att vara med och fatta beslut som rör jobben och framtiden. Visst kräver detta att samhällets resurser förstärks. Visst kräver det att möjligheterna till en övergripande planering förbättras. Men det är ett avgrundsdjup till den centralplanering som jag läst i bladen att Nils G. Åsling beskriver vår politik och försöker skrämma med. Vi talar i klartext om vad vi menar med behovet av ökad planering och framförhållning i industrin. Det handlar om en samverkan mellan samhälle, löntagare och anställda. Ingenting annat! Och frågan till industriministern blir därför: Avvisar regeringen detta? Säger regeringen nej till denna demokratisering av besluten i näringslivet? Förnekar regeringen att det i dag t.ex. fordras en samlad plan för skogen och skogsindustrierna, för råvaruförsörjningen, för utbyggnaden av anläggningar för vidareförädling och för sysselsättningen? Av industriministerns svar framgår snarare att han i stort sett tycker att planeringen och framförhållningen i företagen är tillfredsställande. Jag tycker personligen att det är en något förvånande inställning, eftersom jag har upplevt industriministern som särskilt öppen i dessa frågor. Han har varit det i tidigare debatter men också i avskedsintervjuer och uttalanden för ett par år sedan. Jag vill påminna om hur det lät då. Då stödde Nils G. Åsling kravet på ”bättre planmässighet både när det gäller samhällets näringspolitik och när det gäller näringslivets eget agerande”. Han uttalade att han blev förskräckt när han såg hur dålig planeringen och framförhållningen var i de stora privata svenska företagen. Men nu är han av någon anledning till freds. Och man frågar sig förundrat: Vad är det som nu har hänt? Det har tydligen blivit bättre nu, men på vilket sätt? De frågorna bör industriministern försöka besvara, annars drabbas vi onekligen av misstanken att det enda som har hänt är att Nils G. Åsling på nytt satt sig i en regering med folkpartiet och högern och tvingats till eftergifter åt starkare krafter i regeringen. Lika nöjd tycks industriministern vara när det gäller löntagarnas ställning. Tillståndet i riket är gott även på denna punkt, enligt industriministern. Detta säger han samtidigt som vi nära nog dagligen hör protester från de anställdas organisationer. Det är protester över att de inte fått någon chans att påverka viktiga beslut, över att de förslag de kommit med inte har blivit seriöst behandlade, protester över att beslut fattats över huvudet på dem de berör. Gå ut och fråga dem som jobbar inom skogsindustrin, om de anser att deras kunnande utnyttjas tillräckligt! Gå ut och fråga dem som har förslag till ny produktion vid nedläggningshotade industrier, om de tycker att deras idéer kommer till sin rätt! Gå ut och fråga dem som får läsa i tidningen att deras jobb är hotat, om de tycker att de fått vara med i diskussionerna om företagets framtid och utveckling! Sanningen är ju, att det oftast varit löntagarna som först varnat för de problem som kommit och att det ofta varit löntagarna som kommit med förslag till lösningar. Sanningen är ju också att man alltför sällan lyssnat till deras varningar, till deras förslag, innan det varit för sent. Här är vår linje klar: Vår näringspolitik bygger på en fast tro på löntagarna. Löntagarna måste få större chanser och möjligheter att delta i planeringen, större chanser att komma med förslag och synpunkter. En återkommande tes i den borgerliga trepartiregeringens näringspolitik — vi har hört den tidigare i dag här i riksdagen — är att företagen själva skall bestämma över strukturfrågorna. Det tycker jag är självklart, har industriministern sagt i flera svar här i riksdagen. Varför skulle det vara självklart? Skall verkligen samhället tillåta att nedläggningar och omstruktureringar sker enbart på företagsekonomiska grunder? Skall inte samhället — och löntagarna — ha något att säga till om i sådana sammanhang? Skall inte de samhällsekonomiska bedömningarna komma in i bilden? Vad händer om vi lämnar fältet fritt för företagen att styra och ställa? Om vi skulle falla för de tongångar som nu hörs allt oftare, att politikerna — riksdagen — skall hålla sina fingrar borta från industripolitiken, vad skulle då hända? Jo, kvar för samhället skulle endast bli uppgiften att med skattepengar städa upp efter det att företagen på grundval av sina strikt företagsekonomiska beräkningar genomfört sina beslut. Och därefter skulle det vara samhällets sak att klara de arbetslösas problem och ta fram ny sysselsättning. Vi socialdemokrater avvisar den politiken. Samhället och löntagarna skall vara med och fatta de avgörande strukturbesluten. Samhällsekonomiska bedömningar måste som vi ser det vävas in i besluten. De borgerliga har sagt nej när vi begärt strukturplaner för flera viktiga industrigrenar, t.ex. tekoindustrin, specialstålsindustrin, skogsindustrin och bryggeriindustrin. Motivet från de borgerliga har just varit: Det här klarar företagen bäst själva. Samhället och löntagarna skall inte lägga sig i. Vad har följden blivit? Jo, en oplanerad utslagning av fabriker och sysselsättningstillfällen samt arbetslöshet, men inget av planerad hushållning med våra mycket begränsade resurser. Jag skall ta några exempel, och jag börjar med det område som industriministern kanske bäst känner till. Jag vet att industriministern delar oron för utvecklingen inom detta område, nämligen skogsindustrin. Skogsindustrin är härvidlag det värsta exemplet. Här slås industrienheter — sågverk och massafabriker — ut, och tusentals människor blir arbetslösa därför att inte råvaran — som finns — kommer fram till industrierna. Skivindustrin håller på att vittra sönder till följd av bristen på samordning och framtidssatsningar. Utrustningsindustrin för våra basnäringar är en annan industrigren där sambandet mellan basindustri och utrustningsindustri, dvs. mellan beställare och tillverkare, har saknats. Vad har följden blivit? Jo, följden har blivit att vi håller på att förlora hela den viktiga industrigren som utrustningsindustrin utgör. Ta AB Karlstads Mekaniska Werkstad som ett exempel! På bryggerisidan är vi på väg att få en helt ostyrd utslagning av arbetsplatser. Samhället och löntagarna måste vara med och ge sans och måtta i strukturomdaningen av livsmedelsindustrin. Stordriften inom livsmedelsindustrin utvecklas utan att samhället lägger en enda synpunkt på det som sker. För en stund sedan diskuterades här i kammaren frågan om Ljusne Kätting AB. Det är ett företag inom SSAB som exporterar nästan hela sin produktion - 90 20. Den branschen är inte oviktig, och många anser att det där finns utvecklingsmöjligheter. Men industriministern hade inga synpunkter på strukturfrågan. Det får de berörda företagen avgöra, sade han. Då är min fråga: Hur skall de enskilda företagen i en omstrukturering som gäller en hel bransch kunna ta hänsyn till samhällsekonomiska aspekter och sociala mål? Det är ju det frågan gäller. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen. Jag har tagit bara några exempel för att visa att regeringens bristande vilja att föra en aktiv industripolitik är ett klartecken till ett fortsatt nedläggningsraseri inom svensk industri. Om inget görs kommer kortsiktiga privatekonomiska bedömningar att helt styra utvecklingen. Vi får inga ordentliga framtidssatsningar. Vi får i stället en oplanerad strukturomvandling. Industriminister Åsling har nu prövat båda varianterna med känt resultat. Under den första trepartiregeringen hade Nils Åsling sin akutmottagning öppen praktiskt taget dygnet runt. Jag har sagt i tidigare debatter oss emellan att det inte fanns någon plan för hjälpen. Jag har också sagt att denna oplanerade verksamhet ledde till ett stort slöseri med skattepengar. Nu, i den andra trepartiregeringen, har Nils Åsling bestämt sig för att inte lägga sig i. Det var ju en målsättning som herr Huss lade sig till med och som f. ö. herr Åsling kritiserade våldsamt. Det var en princip som enligt herr Åslings mening inte ens räckte till för en trebetygsuppsats. Men med den ”utskåpade” principen sitter nu Nils G. Åsling som Sveriges industriminister. Socialdemokratin har valt en tredje väg. Vi har anvisat den vägen i den socialdemokratiska näringspolitiken. Den politiken skall leda till en ny långsiktig utbyggnad av industrin, en utbyggnad som tar hänsyn till människornas behov, som sker på människornas villkor och som inte bidrar till utslagning och sämre arbetsförhållanden. Den politiken skall också leda till satsningar på forskning och teknisk utveckling, utveckling av våra basnäringar stål, skog och gruvor. Den skall vidare leda till att den gemensamma sektorn blir en motor i industrins utveckling, att de anställda deltar i industrins utveckling på ett helt annat sätt än tidigare och att vi gemensamt säkrar de resurser som krävs för en utbyggnad av industrin. En politik av den här modellen skulle skapa tryggare sysselsättning på 1980-talet.

Herr talman! Det var ett intressant anförande som Thage Peterson här höll, och jag hälsar med tillfredsställelse möjligheten att på detta sätt få överlägga om näringspolitiken. Får jag först säga att jag tycker att Thage Peterson är väl pessimistisk i sin analys av situationen. Det är faktiskt inte så illa ställt med svenskt näringsliv som man kan tro när man lyssnar på Thage Peterson; här finns mycket av vitalitet och utvecklingsoptimism. Det har också avspeglat sig under det gångna året när svenskt näringsliv i stor utsträckning återerövrat tidigare förlorade marknadsandelar internationellt. När Thage Peterson säger att det finns en brist på insikt om problemens allvar i min framställning, förmodar jag att han i detta sammanhang uppfattar min kritik mot svartmålningen som en brist på engagemang eller brist på insikt. Min kritik mot den svartmålning som man ofta möter i den näringspolitiska debatten — jag vill inte säga att Thage Peterson i någon större omfattning gjorde sig skyldig till en sådan svartmålning i sitt anförande — riktar sig mot att den är så onyanserad och ofta bortser ifrån att vi ändå har ett utvecklingsdugligt näringsliv och att de problem som vi ser framför oss egentligen är marginella. De kan vara besvärliga, om man ser till det ekonomiska scenariot, men under förutsättning att den ekonomiska politiken kan klara stabiliteten i samhällsekonomin och därmed klara vår internationella konkurrenskraft finns ingen anledning till någon överdriven pessimism. Därav min kritik mot svartmålningen, en kritik som alltså inte får betraktas som någon brist på insikt om problemen. Jag kan vara överens med Thage Peterson om att forskning och utveckling spelar en nyckelroll och är basen för den nödvändiga förnyelsen i näringslivet. Jag tar inte lätt på detta. Det är faktiskt under den tid jag varit ansvarig för industripolitiken som utvecklingsfonderna har tillskapats och fått sin nuvarande karaktär som regionalt självständiga organ med en väsentligt utökad kreditoch rådgivningskapacitet, om man jämför med de gamla företagarföreningarna. Det är under den tid jag varit ansvarig som planerna på industrifonden för större utvecklingsprojekt utformades. Det har tillskapats regionala investmentoch utvecklingsbolag, det har skett en enorm uppräkning i anslagen till forskning och utveckling på energiområdet. Tidigare var anslagen rätt blygsamma. Med det program som vi föreslog riksdagen 1977 skapades en treårsram på 1 miljard. Det var många hundra procents stegring i insatsen jämfört med vad den socialdemokratiska regeringen tidigare satsade på detta för näringslivets utveckling strategiska område. Sedan beklagar Thage Peterson att de speciella utvecklingsbolag som riksdagen beställde i fjol inte än har föranlett någon proposition. I stället har vi, som statsministern tidigare påpekat i sitt svar, valt att närmare utveckla de tankarna för att återkomma i ett senare sammanhang, och i avvaktan därpå har en väsentlig satsning på styrelsen för teknisk utveckling skett i den budgetproposition som nu ligger på riksdagens bord. Thage Peterson tar upp löntagarnas och samhällets roll i planeringsprocessen. Jag är i stort sett överens med honom om att det i ett modernt industrisamhälle inte bara är företagsledningarnas och kapitalägarnas intressen som skall vara avgörande; de måste avbalanseras både mot det övergripande samhällsintresset och mot löntagarintresset. Det är en självklarhet. Mycket av den vitalitet som vi behöver i näringslivet beror just på utvecklingen av nya vägar för samverkan mellan samhälle, löntagare och företag. Thage Peterson pekade på de små investeringarna och sade att det kanske är vårt allra största problem. Vi är överens även på denna punkt. Det råder inget tvivel om att investeringarna måste öka. Vägen dit går över en framgångsrik ekonomisk politik. Det förutsätter i det här skedet, som jag hade tillfälle att säga under finansdebatten, en bred överenskommelse om t.ex. det scenario som skall gälla för den nära förestående avtalsrörelsen. Men när man säger att det är små investeringar inom näringslivet måste man nog vara beredd att göra vissa distinktioner. Det är nämligen av betydelse var investeringarna sker, och det är av stor betydelse om investeringarna gäller tekniskt intressanta områden och områden där nyföretagandet främjas. Jag har en bestämd känsla av att investeringsaktiviteterna i de mindre företagen och på tekniskt väsentliga områden har varit relativt sett större än tidigare, medan vissa investeringar i mera traditionella industrigrenar har hållits tillbaka. Jag är inte säker på att en ökning av investeringsaktiviteten i ett företag som Stålverk 80 skulle ha varit lyckosam för utvecklingen av landets näringsliv, och jag är inte heller säker på att de investeringar som gjordes i de svenska varven under 1970-talets början inte hade kunnat disponeras bättre med tanke på näringslivets långsiktiga utveckling. Man måste nog vara litet försiktig i sina omdömen när man talar om investeringar. Det är också fråga om var investeringarna skall ske. Jag betonade att det i och för sig finns kapital och att det viktigaste nu är att skapa lönsamma projekt. Detta innebär självfallet inte att jag på något sätt undervärderar kapitalfrågornas betydelse. Det är emellertid en viss skillnad när det gäller angelägenhetsgraden om man gör en kortsiktig prioritering. Thage Peterson frågade vem som har talat om centralstyrning. Han hänvisade till tidningen Arbetsgivaren som om den vore något slags sanningsvittne. Tidningen har gjort sig skyldig till en befängd citatförfalskning i samband med ett referat av ett tal som jag har hållit. Jag behöver kanske inte uppehålla mig vid detta. Det väsentliga i sammanhanget är att socialdemokraterna i debatten med förkärlek talar om samlade planer och ökad planmässighet. Det vore välgörande om de klarare kunde definiera vad som menas. Jag har självfallet ingenting emot en ökning av demokratiseringen, men den får då ske genom en aktiv insats av människorna. I demokratiseringen ligger knappast, som t.ex. det Meidnerska fondsystemet förutsatte, uppbyggnaden av ett enda stort centralstyrt fondsystem. Då skapar man verkligen centralstyrning. Jag tolkar emellertid Thage Petersons inlägg som att det Meidnerska fondsystemet även för socialdemokraterna tillhör historien. Också i det avseendet skulle vi kanske kunna sägas vara överens i vår värdering. Jag efterlyser bättre planmässighet i näringslivet och mer av perspektivplanering också i näringspolitiken. Och det är min ambition och den här regeringens avsikt att återkomma i det avseendet. Däremot tror jag inte på detaljplanering, där man centralt i politiska instanser drar upp de handlingslinjer efter vilka företagen skall manövrera. Politikernas uppgift måste ändå vara att ange ramarna och målen efter vilka företagen sedan har att träffa sina dispositioner. Om man vill ha ett vitalt näringsliv så måste man bygga det på en decentraliserad ekonomi, där ansvaret för produktionslivet är decentraliserat till företagen. Jag vill till sist kommentera påståendet att det inte skulle finnas någon plan för den s.k. akuten, den aktivitet som industridepartementet utövar. Här har Thage Peterson råkat ut för ett missförstånd. Vi arbetar enligt samma principer som under den första trepartiregeringens dagar.

Herr talman! Jag måste säga att jag är litet överraskad. Industriministern tyckte uppenbarligen så bra om mitt anförande och mina synpunkter att jag bara hörde uttrycket ”vi är överens om det mesta” om fråga efter fråga. Då måste jag fråga industriministern: Kan jag tyda detta så att vi nu kommer att få igenom de socialdemokratiska förslagen här i riksdagen? Det kanske finns anledning för oss att efter den här interpellationsdebatten sätta oss ned och gå igenom de olika förslag som socialdemokraterna har lagt fram och de synpunkter som jag fört fram i debatten. Jag vill inte svartmåla, utan jag vill i stället säga: Låt oss hjälpas åt för att få bukt med svartmålningen. 1980-talet får inte beskrivas bara som dystert och omöjligt. Men vi får inte heller fly från verkligheten, den verkligheten att Sverige befinner sig i en ekonomisk kris med ett gigantiskt budgetunderskott och en utlandsupplåning som i dag slår alla rekord. Klarar vi inte att återställa balansen i vår ekonomi får vi inte heller en effektiv och framtidsinriktad industri. Jag upplevde industriministerns svar som förnöjsamt. Jag tyckte att problemen förminskades eller förnekades — allt verkade vara bra i svensk industri. Det vore bra om det vore så, men så är det inte. Jag har pekat på raset i industrins investeringar, på det alltför låga forskningsoch utvecklingsarbetet i företagen, på att löntagarnas ställning inte är sådan att deras kunnande, erfarenheter och engagemang kommer till sin rätt och på att planeringen inte är som den skulle behöva vara, en planering för ökad hushållning med de totala resurserna i vårt land. Det oroar mig att vi har stora brister i dag i den industriella framförhållningen och planeringen. Och jag är inte säker på att industriministern helt inser läget för industrins framtid, eftersom det inte finns så mycket av oro hos industriministern. Detta sker i en tid då vi på löpande band upplever strukturkriser i näringslivet, kriser som hotar att slå ut hela branscher, då företag läggs ner i en takt som aldrig förr, då människor ställs arbetslösa, eftersom det inte finns några tillväxande industrier att gå till, och då framtidssatsningarna rasat. Dessutom blir vi alltmer medvetna om de svåra krav som 1980-talet ställer på oss genom hård konkurrens och snabb ökning av datorisering och industrirobotar. Beträffande planeringen vill jag säga att det ute i debatten har förekommit en grovt felaktig beskrivning av hur socialdemokratin vill utveckla den näringspolitiska planeringen. Man har sagt att vi vill bygga upp en fullkomligt gigantisk statlig byråkrati. Detta är felaktigt. Men samtidigt vet vi att sanningen är att de statliga planeringsresurserna i dag är helt otillräckliga. Det vet jag att också industriministern anser. De är också obetydliga. De räcker inte ens till för att utarbeta ett rimligt beslutsunderlag för brandkårsutryckningarna. Sanningen är att staten i dag tvingas göra stora insatser med skattemedel utan att ha ett genomarbetat och vederhäftigt underlag för besluten. Långt mindre räcker naturligtvis de statliga planeringsresurserna till för att ta fram ett underlag för en aktiv offensiv industripolitik. Det är här som vi har menat att en förstärkning måste göras. Det är här vi har fört fram våra förslag om en övergripande planering. Utvecklingen under 1970-talet och problemen inför 1980-talet styrker oss i vår uppfattning. Med dagens verklighet som grund måste stora delar av svensk industri bli föremål för en övergripande planering. I bransch efter bransch uppkommer ju situationen att avvägningar måste göras mellan olika orter och olika regioner, att samhällets åtgärder krävs för att omstruktureringen inte skall drabba enskilda människor orimligt hårt. Därför måste det, som vi ser det, vara samhället som gör avvägningen, om samhället skall gå in med åtgärder. Det måste ändå vara samhällets sak att planera för samhällets åtgärder. Det är ju samhällsekonomiska hänsyn som skall styra strukturomvandlingen. Sådana hänsyn kan inte och kommer heller inte det privata näringslivet att ta. Jag vill hälsa med tillfredsställelse om frågan om en övergripande planering kan diskuteras i mera korrekta och anständiga former än den debatt som hittills har förts, där man har kastat sig över socialdemokratins och fackföreningsrörelsens företrädare och beskyllt oss för en politik vi inte vill ha. Vi vill ha en planering där samverkan mellan företag, anställda och samhället är grunden.

Herr talman! Jag brukar försöka öka min allmänbildning genom att lyssna till vad som bjuds i kammaren. Jag känner en särskild förpliktelse att höra efter vad socialdemokratins tre främsta företrädare i min egen valkrets har att berätta, inte minst då Thage Peterson, som jag upplever som en man med god vilja och allmän hederlighet. Men det kan inte hjälpas att det ibland vilar något akademiskt, kanske rent av magistralt över hans sätt att se på problemen. Jag har alltmer kommit att fråga mig om det inte för Thage Petersons del skulle vara av intresse med s.k. varvad utbildning. Skulle han inte kunna tänka sig att starta ett eget företag där ute i Nacka och på så sätt skaffa sig en praktisk erfarenhet av hur det går till att starta nya företag och en insikt underifrån i företagandets psykologi? Thage Peterson talar ofta i vi-form. Jag hörde alldeles nyss: Gör vi inga investeringar osv. Varför gör inte Thage Peterson några investeringar själv? Det kan väl ändå inte vara så att Thage Peterson inte har någon tillräckligt bra idé. Den nuvarande industriministern och två av hans företrädare, Rune B. Johansson och Erik Huss, har själva varit företagare. För industriministerns del gäller det väl fortfarande. Om Thage Peterson speciminerar för industriministerposten i en framtida socialdemokratisk regering skulle han kanske ta chansen just nu och visa vad han duger till även i praktiken. Jag tror nämligen att det är viktigt att politiker har egen praktisk erfarenhet av det de engagerar sig i, och Thage Peterson är ju ovanligt starkt engagerad i den svenska industriella utvecklingen. Herr talman! Mitt improviserade inlägg kommer från åhörarplats. Jag har tidigare i kammaren betonat min stora respekt för de svenska företagarna, som arbetar i massmedias och ibland i politikens motvind. Själv har jag aldrig haft modet att starta ett eget företag — svårigheterna och riskerna har verkat starkt avhållande. För mitt enkla sätt att se är företagandet främst ett psykologiskt fenomen — och i dag ett psykulogiskt problem. Om vi vill ha något gjort gäller det att satsa på personer — personer som kan något, som vill något och som kan samla människor kring sig, stimulera dem och leda dem. Tag reda på vad sådana människor vill, vilka villkor de anser att samhället bör bereda deras verksamhet och försök skaffa dem en lämplig, för att använda ett modernt ord, ”psykosocial” arbetsmiljö! Jag tror mera på psykologi och mindre på ideologi i de här frågorna, och jag skulle bara vilja ge Thage Peterson rådet att i de strävanden som han engagerat sig för betänka just detta. Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag har tagit upp tiden, men jag tyckte att i denna trånga krets kanske det ändå skulle kunna gå för sig även för en som inte är expert.
Herr talman! Thage Peterson noterade att jag har starka sympatier för det principiella resonemang han för, och han drar därav den något förhastade slutsatsen att de socialdemokratiska motionerna inom området näringspolitik skulle kunna vinna riksdagens bifall. Så är inte fallet. Jag är helt övertygad om att motionerna kommer att avslås av kammaren därför att — som vanligt, höll jag på att säga — socialdemokratin har påtagliga svårigheter när det gäller att omsätta sina principer i konkreta förslag och få en anpassning till verkligheten. Det är ju inte för inte som verkligheten har varit socialdemokratins värsta fiende. Vad jag tycker är positivt med den här debatten är alltså försöket att klara ut vissa principiella handlingslinjer och för all del också skiljelinjer. Thage Peterson säger att det finns brister i planeringen i samhället. Så till vida är vi överens om det att vi tycker det skulle vara önskvärt att vi hade en bättre handlingsberedskap, alltså bättre kunde förutse vad som sker i näringslivet och därmed också vidta de samhällsåtgärder som är nödvändiga. Där finns dock en avgörande skillnad mellan Thage Peterson och mig — det framstår nu efter Thage Petersons inlägg ganska klart. Thage Peterson säger att det behövs en övergripande planering. Man skall alltså ha en totalplan, t.ex. för strukturinsatserna inom skogsindustrin. Skulle vi följa det handlingsmönstret nu, så skulle vi fördröja mycket av det som sker. Vi har i stället valt strategin att föra koordinerande och inspirerande samtal med företagen för att sektorsvis och regionalt utröna vilka åtgärder som måste till för att säkra en tillräcklig takt i strukturutvecklingen och för att också säkra nödvändiga framtidsinvesteringar. Det är fråga om en relativt snabb och handlingskraftig näringspolitik. Skulle den ha ersatts av något slags övergripande planering, så skulle man ha låst fast sig i kontroversiella intressen i onödan, och man skulle också ha fördröjt det arbete som pågår i företagen. Här gäller det alltså att, om man går in med planeringsinsatser, inte motverka ett decentraliserat företagaransvar utan möjligheter för företagen att hitta positiva och konstruktiva lösningar.

I det här arbetet måste självfallet fackföreningsrörelsen lika väl som företagen spela med. Det förutsätter en nära samverkan. Får jag till sist säga, att hur vi nu än lägger upp näringspolitiken är det helt avgörande för hur vi lyckas att vi klarar samhällsekonomin. Gårdagens debatt om finanspolitiken är ur den synpunkten litet illavarslande.

Utan det samförståndet klarar man inte en näringspolitik för framtiden. Jag företräder för min del en aktiv näringspolitik, som inte tvekar att också använda samhällsinsatser. Jag reagerar mot den typ av näringspolitik som har en övertro på, som jag sade, en övergripande planering, en detaljplanering från samhällets sida, som går in i företagen. Men jag reagerar också mot den övertro på självläkande krafter som här och var, den glorifiering av konkurserna som ett inslag i näringspolitiken som sker här och var och som inte har någonting med de praktiska eller reella erfarenheterna av näringspolitiken att göra. En aktiv näringspolitik förutsätter att samhället i samverkan med näringsliv och fackföreningsrörelse är berett att utnyttja de instrument som finns för att bygga upp en positiv näringsstruktur och säkra näringslivets konkurrenskraft.

Herr talman! Jag fick några personliga råd av professor Gunnar Biörck. Det är möjligt att han därtill var stimulerad av de angrepp som tid efter annan riktats mot min person i hans husorgan Svenska Dagbladet. Jag känner inte till professor Biörcks bakgrund, hur han varvat praktik och utbildning. Naturligtvis är det väldigt nödvändigt och nyttigt att människor har en god och bred bakgrund när de griper sig an olika uppgifter. Det gäller nog inte bara dem som sysslar med näringspolitik och industripolitik utan också dem som sysslar med sjukvård. Jag fick min bakgrund mycket tidigt i förvärvsarbetet i jordbruk och sågverk — från 13-14 års ålder. Jag har ägnat mig åt kommunal verksamhet, och jag har sysslat med företagsverksamhet under min tid i Folkets hus-rörelsen — det gällde åtskilliga företag. Jag känner inte till professor Biörcks företagsekonomiska verksamhet och erfarenhet, och det är egentligen ganska ointressant. Ty de synpunkter som professor Biörck tar upp ger anledning till frågan om vi verkligen skall ha den principen att en riksdagsman som sysslar med trafikfrågor måste ha varit ute och seglat på båtar eller byggt isbrytare, att den som skall syssla med sjukvårdsfrågor måste vara läkare eller ha arbetat inom sjukvården. Jag tror det vore befängt att tillämpa sådana principer. Naturligtvis måste vi i riksdagen få arbeta med frågor, delta i debatter och framföra våra förslag och synpunkter utan att bli angripna av den anledningen att vi kanske inte har praktisk erfarenhet från det område föreslagen gäller. Professor Biörck frågar också vad jag menar när jag säger ”vi”. Han kände tydligen en viss irritation över att jag använde ordet ”vi”. Nu använder jag personligen det ordet mycket oftare än ”jag”. Det har vi lärt oss i den socialdemokratiska rörelsen. Där är vi vana vid — med hänsyn till solidariteten och det socialistiska budskapet — att tala i vi-form. Men dessutom avsåg jag vi svenskar eftersom Sverige också är vårt land. Sverige är också socialdemokraternas land, löntagarnas land, det fackliga folkets land. Vi kommer inte att upphöra med att säga vi om vår rörelse och vårt land. Det får professor Biörck finna sig i. Jag trodde väl, herr Åsling, att vi inte var så överens som herr Åslings första replik kunde antyda. Jag har inte drömt om att jag och industriministern nu skulle vara överens om våra förslag om en nödvändig övergripande planering, om att löntagarna skall vara med i den industriella utvecklingen eller att vi skall få en bättre hushållning med våra resurser. Det var bra att det blev klarlagt. Det har ibland varit alltför vanligt med dubbla attityder — dubbla meningar — i samma fråga hos en och samma företrädare, exempelvis när det gällt utvecklingsbolagen. Jag kan således konstatera att de förslag som vi har fört fram — om löntagarnas ökade möjligheter i industrin, om behovet av övergripande planering, om att vi måste satsa på teknisk forskning och utveckling — är förslag som inte delas av centerpartiet. Vi har ingenting emot att klara linjer som finns mellan vår näringspolitik och den borgerliga näringspolitiken klargörs ytterligare. När det gäller dessa fundamentala och viktiga frågor kompromissar vi inte. Herr talman! Jag inledde med att säga att jag under denna vecka i tre interpellationer sökt vinna någon klarhet om den borgerliga trepartiregeringens näringspolitik. Men min summering av dessa diskussioner kan bara bli en: att regeringen saknar en offensiv näringspolitik. Jag tycker att man undervärderar satsningar på forskning och utveckling. Det finns inga förslag beträffande investeringskrisen, och man vill inte inse behovet av samarbete mellan samhället, de anställda och företagen för att vi skall kunna gripa oss an med de svåra problem vi står inför. Och det är verkligen svåra problem vi står inför. Det kommer att krävas stora uppoffringar av oss alla. Men det är viktigt att säga att vi också står inför stora möjligheter. Skall vi kunna ta till vara dessa möjligheter krävs en medveten och offensiv näringspolitik, och den står svensk arbetarrörelse för.
Herr talman! Jag skall be att till Thage Peterson få återgälda några personliga ord. När jag framförde önskemålet att man skulle ha praktisk erfarenhet av det man talar om — och det har nu Thage Peterson redovisat att han har — gjorde jag det därför att jag tror att just inom företagandet, som vi diskuterar nu, är det mycket viktigt att man är känslig för de psykologiska elementen. Det är ju här en situation där man begär eller hoppas att människor skall göra någonting extra, någonting utöver de vanliga löntagarnas dagliga arbete. Då måste man nog också vara medveten om de faktorer av psykologisk art som stimulerar eller avhåller sådana människor från att göra insatser i företagandet. Det är från den synpunkten jag har tagit upp detta — jag tycker att jag i de anföranden av Thage Peterson, som jag lyssnat till, har saknat den dimensionen. Jag har känt det mera som om dessa anföranden å ena sidan bärs fram av en stark känsla för det samhälle som vi — antingen vi tillhör eller inte tillhör socialdemokratin eller fackföreningsrörelsen — betraktar som vårt, men å andra sidan är alltför mycket färgade av skrivbordstänkande. Detta senare tror jag inte att den här saken är betjänt av.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om regeringen har påbörjat eller har för avsikt att börja utarbeta ett utvecklingsprogram för Västerbottens gruvindustri och om regeringen har för avsikt att söka samråd med berörda kommuner i samband med arbetet på programmet. Mineralpolitiska utredningen har i uppdrag bl.a. att göra långsiktiga bedömningar av Sveriges försörjning med mineralråvaror och att lägga fram förslag om hur en framtida näringspolitik inom området bör utformas. Riksdagen framhöll under föregående riksmöte behovet av ett gruvpolitiskt handlingsprogram. Samtidigt påpekades att mineralpolitiska utredningens kommande förslag var av grundläggande betydelse för detta. Utredningen har en bred parlamentarisk sammansättning. Vidare ingår i utredningen företrädare bl.a. för gruvindustrin och Gruvindustriarbetareförbundet. Jag har erfarit att utredningen beräknar avlämna sitt slutbetänkande inom kort. De delbetänkanden som mineralpolitiska utredningen har avlämnat remitterades i december 1979 bl.a. till samtliga länsstyrelser och Svenska kommunförbundet för yttranden. Så snart utredningens slutbetänkande föreligger, kommer även detta att remitteras. Berörda kommuners yttranden kommer naturligtvis att utgöra en del av underlaget för den mineralpolitiska proposition som jag avser föreslå regeringen att förelägga riksdagen. I denna proposition kommer också frågan om utvecklingen av Västerbottens gruvindustri självfallet att vara en mycket viktig del — inte minst från regionalpolitisk synpunkt. John Andersson hänvisar i sin interpellation också till att det i Västerbotten har gjorts nya intressanta upptäckter av mineralfyndigheter. Jag vill i det sammanhanget nämna att statens satsningar genom nämnden för statens gruvegendom under de senaste åren har ökat i Västerbotten. Som framgår av årets budgetproposition (prop. 1979/80:100 bil. 17 s. 123) föreslår regeringen för budgetåret 1980/81 ökade satsningar på bl.a. nickelprojekt i Västerbotten. Vidare betonas värdet av den pågående prospekteringen efter andra legeringsmetaller i Västerbotten och i Norrbotten.

Herr talman! Först får jag tacka industriministern för svaret. I min interpellation till industriministern har jag pekat på vilken betydelse gruvnäringen har i mitt län. Det är också på det viset att tyngdpunkten i denna näring berör några kommuner. Med hänvisning till detta kan jag helt instämma i vad industriministern påpekar, nämligen hur viktigt det är från regionalpolitisk synpunkt att en utveckling sker av gruvnäringen. Jag vill också erinra om hur förödande just från en regionalpolitisk synpunkt den hittills förda politiken har varit. Det har ju varit så att konjunkturerna i stort sett bestämt — och detta har skett kortsiktigt — om malmen har varit brytvärd eller inte. Som ett exempel kan nickelgruvan i Lainejaur nämnas. Under andra världskriget bedrev Boliden AB brytning där. Stora delar av rikmalmspartierna bröts ut, men det finns fortfarande stora partier kvar som innehåller nickel samt koppar. Dessa partier innehåller emellertid fattigare malmer än de som bröts under kriget. Också andra svårigheter, bl.a. ur anrikningsteknisk synpunkt, torde ha bidragit till att verksamheten upphörde. I dag har dock utvecklingen inom detta område nått så pass långt att det med största sannolikhet finns möjlighet att ta fram nickel ur fattiga och i övrigt komplicerade malmer. Det senaste exemplet på nedläggning är Adakgruvan. Nedläggningen av den innebar svåra och ännu olösta problem för Norsjö kommun. Den politiken kan inte få fortsätta, att tillfälliga konjunkturnedgångar skall bestämma en malmkropps brytvärde. Det ställer inte bara till enorma problem för berörda kommuner och deras befolkning — det är också en misshushållning med våra naturtillgångar. Att åter öppna nedlagda gruvor kräver ju stora investeringar. Det borde innebära att man tänker sig för både en och två gånger innan beslut fattas om en nedläggning. Enligt min mening framstår detta med tydlighet, om man ser det hela i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Industriministerns svar innehåller inte några konkreta förslag. Några sådana har jag inte heller efterlyst. De frågor jag ställt anser jag har blivit besvarade i positiv anda. Låt mig ändå få framföra några funderingar inför framtiden. Riksdagen har ju uttalat sig för ett gruvpolitiskt handlingsprogram. Ett sådant program måste enligt min mening få någon form av planering. Det måste väl innebära att samhället på ett bättre sätt än vad som hittills varit fallet ges möjlighet att påverka utvecklingen. Man måste väl komma bort från de kortsiktiga företagsekonomiska bedömningar som hitintills varit rådande. Jag har tidigare berört detta. Spåren av en sådan politik förskräcker. Till sist. Jag kommer självfallet att med intresse följa den här frågans handläggning. Nya tillfällen att återkomma ges ju när regeringen framlägger det gruvpolitiska handlingsprogrammet för riksdagen.

Herr talman! Thure Jadestig har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att ändra lagen om vattenförbund så att vattenförbund lättare kan komma till stånd. Lagen om vattenförbund, som trädde i kraft den 1 januari 1977, ger möjlighet till samverkan mellan alla berörda intressenter i ett vattenområde. Ett vattenförbund skall ägna sig åt vattenvårdande åtgärder, exempelvis underhåll av vattendragen genom rensning. Det var främst behovet av en rättvis fördelning av kostnaderna för underhållsåtgärder som motiverade en lagstiftning. Den som har tillstånd enligt vattenlagen eller miljöskyddslagen att utnyttja vattnet skall i princip vara medlem i vattenförbundet. Kommunen har alltid rätt att vara med. Frågan om tillkomsten av ett vattenförbund prövas vid en särskild förrättning. Förrättningsutlåtandet skall innehålla uppgifter om förbundets verksamhet och verksamhetsområde samt om medlemmar och andelstal. Andelstalen skall bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn främst till vars och ens nytta eller intresse i övrigt av verksamheten eller till den omfattning i vilken han inverkar på vattenförhållandena. Kostnaderna för verksamheten, exempelvis rensning av ett vattendrag, fördelas mellan medlemmarna efter dessa andelstal. Om det är nödvändigt för att uppnå en rättvis fördelning av kostnaderna, kan olika andelstal bestämmas för olika delar av verksamhetsområdet och för olika verksamhetsgrenar. Ett beslut om förbundsbildning kan ändras endast vid en ny förrättning. Omprövning får ske om förhållandena ändras. Det kan vidare i det ursprungliga beslutet anges att omprövning av en speciell fråga får ske efter en viss tid. Thure Jadestig förordar en ordning som innebär att man vid förbundsbildningen inte behöver bestämma några andelstal för olika verksamheter och ingrepp utan kan ta upp den frågan senare i samband med att åtgärderna aktualiseras. Jag är för dagen inte beredd att ta ställning i den fråga som Thure Jadestig har tagit upp. Inom justitiedepartementet pågår f. n. arbete med en ny vattenlag. I samband härmed kommer också lagen om vattenförbund att ses över. Jag vill emellertid redan nu påpeka att det finns vissa skäl som talar mot en sådan ordning som Thure Jadestig har förespråkat. Ett vattenförbund kan sålunda knappast utöva någon egentlig verksamhet innan det finns bestämmelser om kostnadsfördelningen. Det är vidare ett rättssäkerhetsintresse att de blivande medlemmarna i ett sammanhang får möjlighet att ta ställning till frågan om medlemskap och andelstal. Avslutningsvis vill jag emellertid påpeka att tillkomsten av lagen om vattenförbund inte innebär att frivilliga överenskommelser om samordning av vattenvårdsåtgärder har omöjliggjorts. Skulle bestämmelserna om vattenförbund i något fall anses mindre väl lämpade som ram för en samverkan mellan flera intressenter, har dessa möjlighet att genom ett avtal sinsemellan reglera formerna för en sådan samverkan. Det förekommer också sedan tidigare på flera håll i landet en frivillig samverkan i s.k. vattenvårdseller vattendragsförbund.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Under de år då jag hade förmånen att deltaga i utredningsarbetet inför den nya vattenlagen lärde jag mig att det här är fråga om en komplicerad lagstiftning, som berör de flesta samhällsområden och är av central betydelse för vår livsmiljö. Det är också fråga om teknik och ekonomiska lösningar. När vattenförbundslagen trädde i kraft den 1 januari 1977 var den en del av helheten. Men samma år hade vi en vårflod som bl.a. i Örebro och Västmanlands län förorsakade omfattande skador till besvär för många: samhällen, industrier, andra verksamheter och inte minst enskilda människor. Det är riktigt som statsrådet säger i sitt svar, att lagstiftningen ger möjlighet till samverkan mellan berörda intressen i ett vattenförbund. Man kan så att säga förebygga att liknande katastrofer upprepas. Behovet av lagstiftning är också obestridligt. Något förbund enligt lagen har emellertid inte kommit till stånd. Såvitt jag vet har heller ingen förrättning påbörjats eller genomförts. Det har sålunda varit en trög start för lagen. Det finns anledning att fundera över orsakerna till detta och med stöd av vad man därvid kommer fram till revidera lagens tillämpning så att bildandet av vattenförbund underlättas. Jag tycker mig finna en underton i svaret — indirekt åtminstone — som visar att statsrådet delar min besvikelse över att vattenförbund inte har bildats. Ett lagstadgat vattenförbundsförfarande är mycket bättre än vad som nu sker i de s.k. ideella organisationsformerna — vattenvårdseller vattendragsförbunden. Jag vet att det inom departementet pågår arbete med en ny vattenlag, och jag är medveten om att det här rör sig om ett stort och svårbearbetat område. Men det är värt att notera statsrådets besked att i samband med arbetet med den nya vattenlagen kommer lagen om vattenförbund att ses över. Det tycker jag är angeläget. Däremot vill statsrådet redan nu påpeka att det finns skäl som talar emot den ordning som jag förordar i min interpellation. Jag har svårt att förstå den tveksamheten. Jag är nämligen övertygad om att det skulle gå att bilda vattenförbund med fast medlemskap och med ett fastlagt andelstal som underlag, om man har en välgjord utredning och om man är överens om förutsättningarna för att bilda vattenförbund utefter vattendrag. Vattenförbundet kan då omfatta den administrativa delen. Den tycker jag är rätt viktig för att man skall få i gång verksamheten. Man följer sålunda upp nuvarande lags anda och mening i fråga om andelstal och ekonomiskt åtagande. Låt mig hänvisa till några praktiska erfarenheter. Vi har i Västmanlands län aktualiserat dessa frågor med hög prioritet efter översvämningarna våren 1977. Det är nödvändigt för oss att finna former för att förebygga en upprepning av en sådan katastrof som vi då fick uppleva. Länsmyndigheter, kommunala enheter och andra intressenter utefter vattendragen har varit samlade i arbetsgrupper och framlagt underlag, rapporter, för bildandet av vattenförbund. Det gäller Arbogaån, Eskilstunaån, omfattande delar av Hjälmaren och Hedströmmen. För dessa enheter föreligger i dag utredningar. För Kolbäcksån och Svartån pågår arbete. Det finns en gemensam nämnare i allt detta underlagsmaterial: man är positiv till och inser nödvändigheten av ett samarbete. Man har kartlagt och fastlagt förbättringsbehoven, såväl kortsiktigt som mera långsiktigt.

Men man har ändå intresse av att hitta en form av andelsåtagande, och då har man frågat sig: Kunde man inte använda formen vattenvårdsförbund och låta detta svara för de administrativa kostnaderna? , Det är naturligtvis riktigt som statsrådet säger i sitt svar att ”tillkomsten av lagen om vattenförbund inte innebär att frivilliga överenskommelser om samordning av vattenvårdsåtgärder har omöjliggjorts”. Möjligheterna till samverkan i form av de gamla, måhända hederliga, vattenvårdsoch vattendragsförbunden kvarstår alltså. Men det innebär i sig nackdelar. Om nu det här är den enda utvägen, herr statsrådet, vad har man då vunnit med den nya lagen, som i sig själv har så många förtjänster? Att dess motor har visat sig svårstartad, tyder väl ändå på att en översyn bör göras idessa frågor. Nog bör det vara möjligt att åtminstone i den arbetsgrupp som finns i departementet pröva de tankar som förs fram i interpellationen och, för resten, också i en särskild skrivelse från våra länsmyndigheter till departementet. Flera skäl talar enligt min mening för att underlätta ett ingående gradvis i ett juridiskt bundet vattenförbund. Jag tycker att statsrådets svar till mig visar en positiv vilja, men det finns ändå skäl som talar för att de tankegångar som förs fram i interpellationen bör övervägas. Den arbetsform, som jag har redogjort för, bygger helt på erfarenheter från det praktiska arbetet i Västmanland. Jag hoppas faktiskt att våra intentioner skall prövas inom departementet, när man arbetar med propositionen om den nya vattenlagen och i samband därmed gör den nödvändiga översynen av vattenförbundslagen. Det här är naturligtvis inte ett problem enbart för Västmanlands län, utan ett problem som finns i alla län och berör alla våra vattendrag. Låt mig få inbjuda statsrådet och hans medarbetare att besöka Västmanland! Ni är välkomna. Vi har kommit en bra bit på väg i arbetet på att få till stånd samarbetsavtal med alla berörda intressenter när det gäller våra vattendrag. Ett sådant besök på ort och ställe, där man kan ta del av våra erfarenheter, tror jag gagnar det arbete som statsrådet och hans medarbetare just nu sysslar med. Låt oss gemensamt försöka finna möjligheter att bilda vattenförbund utan den stelhet som i dag synes råda, men där ändå den juridiska styrka som nuvarande lagstiftning ger kommer till uttryck.
Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga utöver det Thure Jadestig har sagt. Jag tackar för hans inbjudan och hoppas att vi kan få tillfälle att på ort och ställe studera dessa frågor. Vad gäller sakdebatten vill jag upprepa vad jag säger i interpellationssvaret, att det kommer att ske en översyn i samband med arbetet på en ny vattenlag. Där gäller det naturligtvis att väga in de skäl som Thure Jadestig har anfört och de skäl som jag har nämnt — allt som talar för och allt som talar mot. Det här är en komplicerad materia, vilket gör att det måste ske en ordentlig prövning. Men översynen kommer till stånd, därom är vi överens.

Herr talman! Gunnar Björk i Gävle har frågat mig dels om jag anser att man ur skyddssynpunkt skall fortsätta att sträva efter att poliser främst i yttre tjänst skall arbeta i par, dels vilken tolkning man skall göra av ett uttalande från justitieombudsmannen som rörde två polismäns ingripande mot två personer vilka var misstänkta för brott. Sedan gammalt har ensamarbete förekommit i relativt stor omfattning inom polisen. Främst här detta förekommit inom ordningspolisen, där s.k. enkelpatrullering tidigare var en av de vanligaste patrulleringsformerna. Även under nuvarande förhållanden förekommer enkelpatrullering i flera former. Som exempel kan jag nämna att kvarterspolisverksamhet och viss trafikövervakning till en del bedrivs som ensamarbete. Förutom i dessa yttre verksamhetsgrenar förekommer visst ensamarbete på polisstationerna. Med anledning av att denna lagstiftning infördes tillsattes i mars 1978 en arbetsgrupp inom rikspolisstyrelsen med uppgift att se över formerna för ensamarbete inom polisväsendet. Arbetsgruppen, som bestod av företrädare för rikspolisstyrelsen och de anställda inom polisen, lämnade i juni 1978 en rapport till rikspolisstyrelsen i vilken man hade enat sig om grunderna för ett förhandlingsunderlag. Rikspolisstyrelsen har därefter, efter förhandling med personalorganisationerna, den 29 juni 1978 beslutat att arbetsgruppens rapport bör ligga till grund för bedömningen av frågor som rör ensamarbete inom polisväsendet. I arbetsgruppens rapport påpekades bl.a. att riskerna vid ensamarbete varierar kraftigt beroende på polisdistriktets struktur, personella och tekniska resurser m.m. Gruppen rekommenderade att man lokalt skulle se över skyddsfrågorna beträffande ensamarbetet, när fråga uppkom om att inrätta någon ny form för ensamarbete eller när det annars fanns särskild anledning till det. Som lokala faktorer av betydelse från skyddssynpunkt nämndes i rapporten kommunikationsmöjligheter, tillgång till fortskaffningsmedel, radiosamband m.m. Enligt min mening kan man inte uppställa någon generell regel om att poliser i yttre tjänst skall arbeta i par. Bland de patrulleringsformer som jag nämnde tidigare är speciellt kvarterspolisverksamheten och viss trafikövervakning, exempelvis den på motorcykel, lämplig för ensampatrullering. Det är emellertid självklart att enkelpatrullering inte bör förekomma där den innebär ett onödigt risktagande för personalen. Jag kan i sammanhanget upplysa att det av detta års regleringsbrev för polisväsendet framgår att regeringen byter ut ett tjugotal små personbilar avsedda för enkelpatrullering mot större bilar. Gunnar Björk har också frågat mig vilken tolkning man bör ge JO:s uttalanden i anledning av ett ingripande som två polismän gjorde mot två personer som var misstänkta för brott. I sitt beslut kritiserade JO att polismännen fängslade en av de misstänkta i en polisbil, och sedan begav sig båda från bilen för att söka efter den andre misstänkte personen. Det riktiga hade enligt JO varit att en av polismännen hade stannat kvar i bilen och att den andre, ensam eller tillsammans med tillkallad förstärkning, hade gett sig av för att söka efter den andre misstänkte personen. Det ankommer inte på mig att närmare tolka JO:s uttalanden. Jag vill endast påpeka att JO inte har rekommenderat ingripanden av en ensam polisman. Frågan huruvida sådana kan få förekomma får liksom hittills avgöras från fall till fall, med ledning av de riktlinjer som rikspolisstyrelsen har bestämt för ensamarbete.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på interpellationen. Jag vill också tacka honom för att han har bemödat sig att ge en utförlig redogörelse för bakgrunden till sitt svar. Skälet till att jag har framställt interpellationen är att polismän har velat få klarlagt vilken principiell betydelse det JO-uttalande som jag har tagit upp i interpellationen har när det gäller ensamarbete i yttre tjänst. Från polisens sida är man, som jag har framhållit i interpellationen, angelägen om att få arbeta i par vid de tillfällen då det krävs. Man kan ha stor förståelse för detta krav, eftersom poliserna ofta har ett krävande jobb och självfallet vill kämpa för en bättre arbetsmiljö. Det är därför viktigt att de ges möjligheter att göra detta. I svaret säger justitieministern att han inte vill tolka JO:s yttrande. Däremot pekar justitieministern på att JO inte har rekommenderat ingripande av en ensam polisman. Jag tycker att justitieministerns svar på den punkten är något luddigt, eftersom JO:s uttalande enligt mitt förmenande var en direkt kritik mot polisernas tillvägagångssätt i det aktuella fallet. Om jag försöker göra en välvillig tolkning av svaret, tolkar jag det så, att där ingripande skall ske bör polisen inte vara ensam. Om det är en riktig tolkning, kan det betraktas som ett positivt besked för poliskåren i dess fortsatta strävanden att få klarhet i vilka regler som gäller för den yttre tjänsten.

Herr talman! Karin Ahrland har i en interpellation till mig uttryckt den åsikten att det i framtiden inte bör vara tillåtet att framställa och sälja våldspornografiska bilder. Hon har ställt två frågor till mig. Med hänvisning till en illustrerad artikeliens.k. herrtidning har hon frågat dels om jag tycker det är förenligt med grunderna för yttrandefriheten och tryckfrihetsförordningen att uppmana till förråande sexuellt eller sadistiskt beteende, dels om gränsen för vad tryckfriheten kan tillåta är nådd. Jag behöver väl knappast säga att jag hyser samma starka avsmak som Karin Ahrland för våldspornografiska och liknande förråande framställningar som appellerar till människors sämsta böjelser. Vad frågan nu gäller är emellertid om och i vad mån man bör ingripa mot sådana skildringar genom lagstiftningsåtgärder, i första hand på det tryckfrihetsrättsliga området. Redan gällande lagstiftning ger vissa möjligheter att gripa in mot våldspornografi o. d. Visning och spridning av våldspornografi i allmänhet kan beivras i en del fall. Den som på eller vid en allmän plats skyltar med pornografiska bilder på ett sätt som är ägnat att väcka anstöt straffas för otillåtet förfarande med pornografisk bild. Detsamma gäller den som tillställer andra människor pornografiska bilder utan föregående beställning. En annan möjlighet att ingripa mot våldspornografi ger straffbestämmelsen om förledande av ungdom. Enligt den bestämmelsen är det straffbart att bland barn eller ungdom sprida skrifter eller bilder som genom sitt innehåll kan verka förråande eller på annat sätt medföra en allvarlig fara för de ungas sedliga fostran. Andra ansvarsbestämmelser kan bli tillämpliga vid själva framställningen av våldspornografi. Jag tänker då bl.a. på bestämmelsen i brottsbalken om frihetskränkande otukt. fr.o.m. det senaste årsskiftet är det straffbart att skildra barn i pornografisk bild med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Filmcensuren gör det möjligt att ingripa mot våldspornografi som förekommer i biograffilmer. Som Karin Ahrland har påpekat i interpellationen innebär reglerna i allmänna ordningsstadgan att förråande sexuella eller sadistiska beteenden inte får förekomma vid offentliga pornografiska föreställningar. Vidare får personer under 18 år inte medverka vid offentliga pornografiska föreställningar. Frågan om ytterligare ingripanden mot våldspornografi faller inom yttrandefrihetsutredningens uppdrag. Utredningens främsta uppgift är att överväga hur grundlagsskyddet för yttrandefriheten i andra medier än tryckta skrifter skall kunna förstärkas. Bland de medier som är aktuella kan nämnas film och videogram. Det är visserligen ingen förstahandsuppgift för kommittén att ta ställning till vilka gärningar som skall vara straffbara när de begås i massmedier. På en punkt skall kommittén emellertid mera ingående behandla frågan om det straffbelagda områdets omfattning. Enligt direktiven kan det nämligen visa sig lämpligt att något vidga detta område, om filmcensuren för vuxna avskaffas. En utgångspunkt här anges kunna vara det förslag till en yttersta gräns för pornografi och våldsframställningar som år 1969 föreslogs av kommittén för lagstiftning om yttrandeoch tryckfrihet. Den utveckling som har skett på pornografiområdet visar enligt direktiven att en viss försiktig utvidgning av det straffbara området kan vara motiverad, också vad det gäller andra medier än film, t.ex. tryckta skrifter och videogram. Alla ingripanden på tryckfrihetens område — hur välmotiverade de än i förstone kan tyckas vara — kräver noggranna överväganden. Jag anser det därför klokast att vänta med ett ställningstagande till frågan om ytterligare lagstiftning mot våldspornografi och liknande till dess yttrandefrihetsutredningen har redovisat sina utredningsresultat på området.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Jag kanske borde upplysa om att jag faktiskt också motionerat i denna fråga. Efter min motion fick jag det exemplar av tidskriften Lektyr i min hand som föranledde mig att gå händelserna i förväg och interpellera. Jag behöver väl knappast säga att jag verkligen utgått ifrån att Håkan Winberg har samma starka avsmak som jag mot våldspornografi. Och vi är inte ensamma om det. Jag är nästan säker på att det är en åsikt som delas av alla som är valda till denna kammare, oavsett parti, och att den dessutom delas av en majoritet av svenska folket. Tyvärr delas den inte av alla, för då skulle vi inte behöva ha den här debatten, men dit återkommer jag. Justitieministern har själv sett de pornografiska bilder som föranleder mina frågor. Det finns ingen anledning att visa dem igen. Låt mig dock bara för fullständighetens skull citera ett par av bildtexterna. Frankfurter Bahnhof gör man av ”2 kvinnor, väl utbankade” i kokt korv i ett bröd. ”Här används endast underdelen av kvinnorna som gärna kan vara något bedagade.” Till ”Salami Bella donna” tar man ”1 ung mör flicka, delar flickan i underoch överkropp. Benar ur underkroppen och gör en färs av köttet, vitlöken och kryddorna. Stoppa fårtarmen och knyt ihop. Överkroppen sys fast i ena ändan!” Jag tycker att de här två citaten bör räcka för att vem som helst skall förstå att det handlar om våldspornografi av allra simplaste slag — om man över huvud taget kan göra graderingar när det gäller våldsporr. I just det här fallet ger bild och text också uttryck för ett kvinnoförakt, som är så djupt och omedvetet att man förfäras. Men självklart, herr talman, hade det varit precis lika skrämmande om det hade varit män som skildrats på detta sätt. Man kan tillägga att hade det varit fråga om negrer så hade det varit förbjudet. Herr talman! Jag påstod nyss att troligen alla ansvariga politiker och en majoritet av svenskar håller med om att det här är förråande och att det egentligen inte kan finnas någon ursäkt för att publicera våldspornografi. Då skulle man kunna skyla över den här plumpheten med någon förklaring om att det här var ett olycksfall i arbetet och en engångsföreteelse. Men så är det tyvärr inte. Det finns människor som tydligen tycker att det här är bra. Dessutom tjänar de förstås pengar på det. Den ansvarige utgivaren för Lektyr har i en tidningsintervju i anledning av min interpellation försvarat artikeln. Han har påstått att den och bilderna är ett ”konstnärligt arbete” och ”ett inlägg i jämställdhetsdebatten”. Man tror inte sina ögon, herr talman, när man läser sådant. Jag är också ordförande i jämställdhetskommittén, och där betackar vi oss verkligen för sådana här inlägg i debatten. Sedan säger han att jag inte har förstått vad det handlar om, vilket ”bara vittnar om min begränsade intellektuella förmåga”. Som en parentes kan jag då inte låta bli att erkänna att jag personligen är samlare; jag samlar på två saker, konst är det ena, olika invändningar mot jämställdhet är det andra. Min konstsamling har inte blivit utvidgad, men den andra av mina samlingar har just blivit större. Det brukar heta som en invändning att vi just nu inte har tid eller råd med jämställdhet, att den här frågan inte är så viktig osv. Nu har jag fått en ny invändning i min samling, att vi ingenting begriper på grund av ”vår begränsade intellektuella förmåga”. Dess värre drabbar väl det påståendet också landets justitieminister, som hälsas välkommen. När nu tidningens redaktör tycker att den här typen av bilder är bra, då finns det tyvärr anledning att anta att historien upprepas. Och med nuvarande lagstiftning kan ingenting i världen hindra honom eller någon annan från att trycka liknande bilder. Det är aldrig trevligt att behöva hota med förbud, allra minst när det gäller tryckfriheten. Men när pressens företrädare själva som i detta fall öppet och cyniskt utmanar opinionen, då bidrar de till att även vi som tidigare har varit för så litet förbud som möjligt blir beredda att ompröva våra ståndpunkter. Med tanke på att justitieministern och jag tycks vara ense om det förnedrande för människor — och det förråande — i den här typen av tryck hade jag hoppats på ett svar som skulle ge tryckfrihetsutredningen, mig och alla andra som tycker att det är dags att stoppa våldspornografin snarast mera klara besked om justitieministerns egen åsikt. Jag vill gärna tillägga att det för en liberal är svårt att ställa till en sådan här debatt. Tryckfrihetsförordningen är med rätta nästan helig i mitt parti. Men respekten för mänsklig integritet är lika stor. I fall som det här blir det en konflikt, och då, Håkan Winberg, får man se till grunderna för alla våra grundlagar.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 Jag ställde två frågor i min interpellation. I den första använde jag juristspråk och talade om grunderna för tryckfriheten. Justitieministern bör utan närmare förklaring av vad det betyder förstå hur jag tänker, men jag har inte fått något svar. Sedan måste jag ställa en kompletterande fråga: Vad menar Håkan Winberg med uttalandet att alla ingripanden på tryckfrihetens område, hur välmotiverade de i förstone kan tyckas vara, kräver noggranna överväganden? Vad kan vid en närmare eftertanke i andanom göra dem mindre välmotiverade? Den frågan skulle jag gärna vilja ha svar på.

Herr talman! Våldspornografin i vårt land är utbredd. Som Karin Ahrland sade är den djupast sett ett uttryck för kvinnoförakt liksom för ojämställdheten mellan män och kvinnor i vårt samhälle. Hade vi kommit längre på väg när det gäller jämställdhet, om män och kvinnor verkligen hade varit likvärdiga, hade situationen säkert varit en annan. Då hade kvinnor inte betraktats som enbart sexualobjekt. Jag är övertygad om att ett samhälle med jämställdhet mellan män och kvinnor också är ett mjukare samhälle, där man lever i ömsesidig respekt för varandra. Det lär finnas ett 30-tal våldspornografiska tidningsalster i vårt land. Dessa tidskrifter hindrar jämställdhetssträvandena och bidrar till en förstärkning av kvinnoföraktet. De pornografiska tidskrifterna är också för många ungdomar deras första möte med sexualiteten, som de från början kan få en alldeles snedvriden föreställning om. Tidskrifterna kan verkligen också initiera sexuellt våld och sadistiskt beteende. Jag anser att de i dag inte har någon funktion i vårt samhälle. Det är enbart kommersiella intressen som ligger bakom, men samhället kan inte acceptera hur hänsynslös spekulation som helst med människorna. Karin Ahrland visade mig i dag de bilder som hon berörde i sin interpellation. Bilderna övergår allt vad man har sett i den vägen, de är vämjeliga och fruktansvärt otäcka. Man blir nästan både fysiskt och psykiskt illamående. Det är också värt att notera att utvecklingen kan gå mot alltmer sadistiska bilder. Kanske är detta rent av något som vi måste räkna med. Det är, som Karin Ahrland säger, hög tid att rensa upp i floran av alster med kvinnoförakt. Det måste bli ett slut på utgivandet av dessa pornografiska alster och på det kvinnoförtryck som de står för. Jag delar Karin Ahrlands uppfattning när det gäller frågan om yttrandeoch tryckfriheten. Att förbjuda vissa tidskrifter är ett ingripande mot tryckfriheten. Det är också riktigt som justitieministern säger att sådana ingripanden kräver nogranna överväganden. Vår yttrandefrihet och vår tryckfrihet är så viktiga basförutsättningar och beståndsdelar i vår demokrati. Man kan å andra sidan i en demokrati inte acceptera ett sådant kvinnoförtryck som dessa tidskrifter står för. Med all respekt för vår yttrandeoch tryckfrihet: Det måste bli ett stopp för dessa våldspornografiska alster! Det måste bli ett förbud att framställa och importera dem! sittande yttrandefrihetsutredningen har möjligheter att i sitt arbete ta upp just frågan om förbud mot sådana här våldspornografiska skrifter? Om inte så är fallet, är justitieministern då beredd att utfärda tilläggsdirektiv till yttrandefrihetsutredningen för att därmed ge den möjlighet att verkligen penetrera dessa frågor?

Herr talman! Tillåt mig erkänna att jag blev förgrymmad när jag läste svaret på Karin Ahrlands interpellation. Det är ett så typiskt intetsägande och kvinnoförtryckande svar som justitieministern ger. Kvinnoförtryck är i och för sig ingenting nytt. Det stöter vi på dagligen och stundligen — det är omöjligt att undgå det eftersom det framträder överallt. Vi behöver bara slå upp tidningarna vid morgonfikat, så möter vi det. Vi kan se vilken kvinnobild som reklamannonserna förmedlar. Vi kan läsa nyheterna — det är männens värld som speglas. Kvinnorna kanske finns med som kända mäns bihang, som vackra artister med offentligt kärleksliv eller som offer för övergrepp. Kvinnorna utsätts alltså för förtryck och diskriminering i många skilda former. Det kan ta sig formen av ett grått och enahanda vardagsförtryck. Men det kan också ta sig öppna och brutala former som hustrumisshandel eller våldtäkt. Och det kan, som i det här fallet, ta sig formen av exponering som pornografiska bilder. Vi har från vpk:s sida länge krävt att det skall finnas ett förbud i grundlagen mot kvinnodiskrimerande uppfattningar. Vi har krävt att det skall finnas en särskild lag som förbjuder spridning av kvinnodiskriminerande text och bild i pornografiska alster. Nu säger visserligen justitieministern i sitt svar att han hyser avsmak för våldspornografi. Ja, det får man sannerligen hoppas! Men så långt som till att göra något åt detta är justitieministern uppenbarligen inte beredd att gå. Han är inte ens beredd att uttala sig för en lagstiftning som definitivt sätter stopp för den här typen av vedervärdiga produkter. Det, herr talman, tycker jag är ynkligt. Det finns tydligen inte en gräns ens när man på ett sällsynt sadistiskt sätt diskuterar, som Karin Ahrland citerade, ”mjälla 17-åringar” som mals ner till råbiff och grillas i ugn. Ingripanden på tryckfrihetens område är alltid känsliga, står det i svaret. Ja, visst skall vi slå vakt om tryckfriheten. Men den här typen av produkter har inte med det att göra. Om tryckfriheten innebär en frihet att så till den grad diskriminera hälften av vårt lands befolkning,så bör tryckfrihetsförordningen naturligtvis ändras. Det innebär, herr talman, en vidgad frihet för kvinnorna, därför att de slipper utsättas för dessa produkter. Jag tycker att när man diskuterar frihet måste man fråga sig: Frihet för vem? Frihet för en sådan här tidning att publicera denna typ av material innebär ett tvång för alla oss andra kvinnor. Det förstärker dessutom kvinnoförtrycket kraftigt. Jag hoppas verkligen att det är så som Karin Ahrland gav uttryck för i sitt anförande att en majoritet i kammaren kommer att ansluta sig till den uppfattning som innebär att man vill sätta stopp för den här typen av alster. Men då måste yttrandefrihetsutredningen snarast få klart besked. Frågan kvarstår: Är justitieministern beredd att ge yttrandefrihetsutredningen ett klartecken på denna punkt?

Herr talman! Jag tillhör dem som brukar försvara yttrandefriheten och tryckfriheten i alla sammanhang och som menar att vi måste vara beredda att betala ett pris för den och inte förbjuda allt som vi tycker illa om. Men det finns vissa gränser för tryckfriheten. Förtalsreglerna är ett exempel, förbudet mot hets mot folkgrupp är ett annat. Om det i den artikel som Karin Ahrland har tagit i sin interpellation hade stått: Klyv en jude eller klyv en turk, tag underdelen av juden och mal den till en färs, hade det säkert väckt associationer till de fruktansvärda händelser som ägde rum i Nazityskland. Förbudet mot hets mot folkgrupp hade säkert varit tillämpligt i ett sådant fall. Det finns ett skydd mot kränkningar av olika etniska grupper. Men det finns inget som helst skydd mot sådana kränkningar som kvinnor dagligen och stundligen utsätts för, och det inte bara i massmedia. Det förlag som ger ut Lektyr, i vilken den” omtalade artikeln var publicerad, har också givit ut en tidning som heter Okej!, en porrtidning riktad till tonårstjejer eller flickor i 10-12-årsåldern. Efter mycket starka protester mot den tidningen har förlaget nu tydligen dragit tillbaka den, dvs. det fanns en vilja till självsanering som jag tycker är positiv. Men vad det gäller den artikel som vi har diskuterat här finns det uppenbarligen ingen som helst insikt om vilka fruktansvärda övertramp och vilken fruktansvärd cynism man gjort sig skyldig till när man publicerat förslag på hur kvinnor skall anrättas och ätas. Jag skulle vilja fråga justitieministern: När det nu finns ett skydd mot kränkningar av etniska grupper — det som kallas hets mot folkgrupp — varför kan man inte använda det för att också skydda kvinnor mot sådana fruktansvärda kränkningar som faktiskt inte ens invandrargrupper råkar ut för? Jag skulle vilja ha ett besked från justitieministern på den punkten.

Herr talman! Karin Ahrland ställde några frågor, bl.a. en om min egen uppfattning i denna fråga. Min uppfattning är att det faktiskt är nödvändigt att göra en utredning, innan man ger sig till att införa en direkt lagstiftning. Det tror jag att vi är överens om, Karin Ahrland och jag. Jag ser att Karin Ahrland har tagit upp det i sin motion, där hon säger att det finns självfallet en del gränsdragningsfrågor som måste klargöras, liksom de tryckfrihetsrättsliga konsekvenserna. Det är det jag menar att man behöver titta på. Som svar till Gunnel Jonäng kan jag säga att jag har den uppfattningen att den här frågan faller inom yttrandefrihetsutredningens kompetensområde. När det gäller den speciella formuleringen i svaret kanske man skall hänvisa till att det faktiskt står i regeringsformen att yttrandefriheten är så viktig att det endast är i utomordentligt speciella fall som den får begränsas. Här rör det sig om så obehagliga saker att man i förstone kan tycka att man kan lagstifta ändå. Jag har emellertid i andra sammanhang sagt att det alltid är anledning att tänka sig för två gånger, även om man kanske har viljeinriktningen ganska klar för sig. Låt mig, herr talman, i detta sammanhang hänvisa till en tidigare riksdagsdebatt i dessa frågor, som fortfarande har aktualitet. Jag syftar på den debatt som förekom i samband med att straffbestämmelsen om otillåtet förfarande med pornografisk bild kom till i början av 1970-talet. Den bestämmelsen innebär som sagt dels ett förbud mot pornografiskyltning, dels ett förbud mot pornografispridning utan föregående beställning. Tidigare gällde i stället ett allmänt förbud mot att framställa eller sprida skrifter och bilder som sårade ”tukt och sedlighet”. Motiven till att det allmänna framställningsoch spridningsförbudet slopades och ersattes med förbuden mot skyltning och spridning utan föregående beställning kan man väl sammanfatta så här: Medborgarna bör i vidaste möjliga omfattning själva få bestämma vilka framställningar i skrift, bild eller andra medier som de vill ta del av och vilka aktiviteter som de vill ägna sig åt. Inskränkningar i yttrandefriheten, vare sig det gäller pornografi eller annat, bör göras bara om det är nödvändigt för att värna betydande allmänna eller enskilda intressen. Ingen bör påtvingas pornografiska framställningar mot sin vilja. Så ungefär resonerade alltså lagstiftaren i början av 1970-talet. Meningarna i riksdagen var emellertid delade. Företrädare för de tre ickesocialistiska partierna stödde under riksdagsbehandlingen ett förslag som kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet hade lagt fram men som den dåvarande regeringen hade gått ifrån i propositionen. Förslaget, som inte vann majoritet i riksdagen den gången, gick ut på att det borde sättas en yttersta gräns för pornografi och våldsframställningar. Det borde, menade förslagets förespråkare, vara straffbart att kränka den allmänna känslan för anständighet genom grovt sedlighetssårande eller uppenbart förråande framställningar. Också spridningen av sådana framställningar borde straffbeläggas. Min företrädare på justitieministerposten, Sven Romanus, har i direktiven tillyttrandefrihetsutredningen pekat på det här förslaget — ett förslag som jag menar är en ganska försiktig utvidning av det straffbara området.
Herr talman! Jag uppfattade Håkan Winbergs andra svar så att han börjar tycka precis som alla vi andra som har varit uppe här i debatten, att detta icke är någonting som tryckfriheten behöver skydda, utan att det tvärtom är någonting som tryckfriheten bör kunna ingripa emot. Men jag är litet undrande över varför Håkan Winberg enbart skyller på yttrandefrihetsutredningen. Det här är inte det första och det viktigaste uppdraget för yttrandefrihetsutredningen — och det tror jag Håkan Winberg vet — utan det ingår som en liten parentes i dess uppdrag. Utredningen fick däremot tidigare, när vi förbjöd barnporr — och då på grund av agerande här i kammaren — i uppdrag att gå snabbare fram och utarbeta ett förslag till förbud mot barnpornografi. Varför kan den inte få ett liknande uppdrag när det gäller våldspornografi? Vi är ense om att det inte rimligen går för riksdagen att lagstifta om det i morgon — det här måste utredas — men om man skall utreda en sådan sak är det ju rimligt att man får veta att man skall arbeta i den riktningen att vi måste förbjuda det här. Herr talman! Jag tycker det är litet märkligt att det skall behöva råda så stor tveksamhet i det här fallet. Jag har tidigare sagt att jag är ordförande i jämställdhetskommittén, som har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ingripande mot könsdiskriminering i reklamen. I det uppdraget har vi gått igenom en väldig massa annonser från de senaste åren. Det förekommer porr i de annonserna också, men det är småsaker i jämförelse med vad som presterats i tidningen Lektyr i det här sammanhanget. Vi har också gått igenom alla de annonser som konserverar gamla könsrollsattityder, och vi skall utreda om sådana saker skall förbjudas eller inte. Men den könsdiskriminering som förekommer i reklamen, herr talman, är ett intet mot den diskriminering av det mänskliga värdet över huvud taget som förekommer i de här bilderna som vi har sett på — och som det fortfarande går bra att trycka utan vidare. Om pressen inte vill ta itu med någon självsanering, är det nödvändigt att riksdagen och regeringen ingriper och gör det snabbt!

Herr talman! För ett tag sedan skrev jag ett öppet brev till Lektyrs chefredaktör och ansvarige utgivare. Jag har inte sett till någon reaktion på det brevet, men Karin Ahrland har redogjort för vad han anser om de bottenalster som fanns i den här tidningen. Han menade att det var ett konstnärligt arbete och ett inlägg i jämställdhetsdebatten. Det är ganska så upprörande. Det är oerhört skrämmande att en människa år 1980 över huvud taget har kunnat få idén att producera ett sådant här alster. Vidare är det skrämmande attidén har kunnat fullföljas. Naturligtvis har inte bara en utan flera personer varit inblandade i det här arbetet. Ingen har sagt: Nej, det här får inte publiceras. Det talas ofta om att pressen skall sanera sig själv, att vi inte skall ha förbud. Pressen skall alltså själv få avgöra vad som skall tryckas. Men nu är det hög tid att Lektyr tar itu med den självsaneringen. Karin Ahrland och likaså Bonnie Bernström har något redogjort för den liberala synen på tryckfriheten. Vi är rädda om tryckfriheten. Så länge man inte skadar någon annan människa skall friheten gälla. Men det här är till skada för annan människa. Nu säger justitieministern att endast i sällsynta fall får man begränsa tryckfriheten, och det är om betydande allmänna och enskilda intressen kan främjas. Men här är det väl fråga om just ett betydande allmänt intresse. Vi kvinnor utgör mer än hälften av befolkningen i det här landet. Vi vill inte utsättas för en sådan behandling. Jag hoppas verkligen att justitieministern kommer med direktiv till tryckfrihetsutredningen, så att denna kan ta itu med frågan.
Herr talman! Det är intressant att konstatera att en enhetlig och samstämmig uppfattning i dag kommer till uttryck bland kvinnorna här i kammaren. Det gäller behovet av förbud mot våldspornografi. Vi har vid tidigare tillfällen här i riksdagen haft tillfälle att ta upp frågor av liknande slag. Kvinnor från olika partier har då diskuterat t.ex. kvinnomisshandel och omskärelse, och de har då haft samma uppfattning. Det är ett intressant fenomen, som verkligen bör observeras. Kvinnorna i vårt land är alltså inte längre beredda att acceptera att leva under sådana förhållanden som de hittills har haft. Jag tror att vi kommer att få se ytterligare sådana här samstämmiga uppträdanden från kvinnornas sida. Men det är naturligtvis också nödvändigt att männen deltar i den här debatten. Justitieministern sade att tryckfriheten inte får begränsas, att det endast får ske för att värna betydande enskilda eller allmänna intressen. Även här råder det samstämmighet: tryckfriheten är någonting som vi verkligen måste och som vi vill slå vakt om. Men det är här också en fråga om respekt för människor. Det är verkligen fråga om att värna betydande enskilda och allmänna intressen. Det måste vara det avgörande för frågans vidare hantering. Det är riktigt — Karin Ahrland var inne på det — att vi bröt ut barnpornografin och gav den en skyndsam behandling.

Herr talman! Kvinnor i riksdagen har tidigare anmärkt på att inga manliga riksdagsmän var närvarande vid debatten om kvinnlig omskärelse. För att inte samma kritik skall kunna anföras i den här frågan vill jag gärna markera min anslutning till de synpunkter som har anförts tidigare i denna debatt. Jag skulle emellertid också gärna vilja fråga justitieministern om inte texten till de bilder Karin Ahrland har visat mig utgör uppmaning till brott.
Herr talman! Den senaste ställda frågan kan jag faktiskt inte här på rak arm besvara. Det tillkommer inte mig att avgöra om speciella handlingar är brottsliga eller inte; det är åklagarmyndigheten som skall göra det. När det gäller sakfrågan har det väl framkommit att vi är ganska överens här. Jag vill kanske vända mig något mot Karin Ahrland, som säger att jag ”börjar” tycka som andra i debatten. Jag har den uppfattningen att jag har gett uttryck för samma mening redan från början i interpellationssvaret. Vad det gäller nu är att så snart som möjligt komma ifrån de här företeelserna. Jag har den uppfattningen att det måste ske efter en utredning, som skall se på vad sätt den här ändringen skall ske. Därom är vi också överens. Jag menar att denna undersökning skall ske snabbt, och jag hävdar att den skall ske inom yttrandefrihetsutredningens arbete och att detta ingår i utredningens direktiv. När det gäller förslaget att man skall bryta ut denna fråga och eventuellt utfärda tilläggsdirektiv, har jag inte i och för sig åsikten att man skall hindra det. Min tanke är att detta arbete skall ske på ett lämpligt sätt och så att det blir resultat mycket fort. Yttrandefrihetsutredningen har till uppgift att så att säga spela över hela fältet. Därför hesiterar jag i princip en aning inför att bryta ut fråga efter fråga — man skall ju se sambandet. Men jag kan direkt säga att skulle det visa sig — mot vad jag förmodar — att denna fråga inte kan klaras av snabbt utan att man bryter ut den, anser jag mig inte förhindrad att ge tilläggsdirektiv.
Herr talman! Det har klagats på att kvinnor inte alltid håller ihop i riksdagen, och det har klagats på att män inte deltar i jämställdhetsdebatten. Den här debatten tycker jag är ett bevis för att kvinnor håller ihop i riksdagen och att det finns män som är intresserade av jämställdhetsdebatten. Det tycker jag är någonting mycket positivt med den här saken. Företrädare för samtliga fem riksdagspartier har enigt uttalat sin avsky för våldspornografi av den typ som vi har diskuterat. Den sista repliken från justitieministern var också, tycker jag, bättre än den första, och det skall jag tacka honom för. Han sade, åtminstone när han började sitt inlägg, att han så snart som möjligt ville finna en utväg så att vi kommer ifrån det här och att det bör ske snabbt. Sedan hoppas jag att det bara var en slip of the tongue när justitieministern sade att han inte skulle hindra att några tilläggsdirektiv tillkommer. För om det skall bli några tilläggsdirektiv är det, såvitt jag förstår, justitieministern själv som skall utfärda dem, och jag vore väldigt tacksam om Håkan Winberg ville gå hem och fundera allvarligt på den saken. Annars är det risk för att vi får lov att vänta och får se det här upprepas för många gånger.

Herr talman! Får jag bara, för att det inte skall råda några missförstånd, säga att jag menar att det är inte tilläggsdirektiv eller inte som är det väsentliga. Det väsentliga är att den här frågan så snabbt som möjligt kan lösas. Kommer man fram till att det behövs tilläggsdirektiv har jag ingenting emot att utfärda sådana.